Herr talman! Jag står på talarlistan för ett inlägg senare i dag, och jag skulle i och för sig ha kunnat vänta på min tur. Men eftersom jag inte är alldeles säker på att vi då har nöjet att se för svarsministern här vill jag passa på tillfället att nu knyta några synpunkter till hans inledande anförande. Försvarsministern påstod att vad som skett i Sverige och kommer att bekräftas i dag inte skulle ha väckt någon uppmärksamhet i våra grannländer och i omvärlden och att man där ute inte var oroad över vad som händer. Försvarsministern gjorde gällande att han hade goda kontakter och visste att man där inte var oroad. Uppenbarligen är det på detta fält som på många andra så att vi har olika kontakter. Jag kan försäkra försvarsministern att de som jag har resonerat med — och det har inte bara varit politiker av samma kulör som jag själv — har varit oroade, ställt bekymrade frågor och undrat vart Sverige är på väg. De rösterna har gjort sig hörda i både Norge, Danmark och — inte minst — Finland. även på kontinenten, där jag ibland har försvarat — och gärna har gjort det — den svenska försvarspolitiken har samma funderingar kommit till uttryck. Försvarsministern påvisade med all rätt att det alltid råder ett klart samband mellan statens finanser och den försvarspolitiska situation som vi befinner oss i. När allvaret är verkligt påtagligt, tror jag försvarsministern sade, får inga statsfinansiella gränser hämma vår handlingsförmåga då det gäller att bygga upp försvaret. Det är ett alldeles riktigt konstaterande. Men uppenbarligen måste någonting ha inträffat som gör att man har en annan syn på prioriteringen i dag än man hade 1958, 1960 och 1963. Då lade man uppenbarligen större vikt vid de försvarspolitiska synpunkterna än de finansiella. Ty några andra motiv utöver de politiska — och till den frågan återkommer jag — än de statsfinansiella kan näppeligen åberopas för en annan prioritering i dag. Det har, ärade kammarledamöter, icke inträffat någonting i form av minskad spänning i världen eller minskade motsättningar, som kan motivera en annan syn på den svenska försvarspolitiken än den vi haft under efterkrigsperioden. Därefter behandlade försvarsministern frågan om den relativa försvarseffekten. Det är klart att vår försvarseffekt är ett relativt begrepp och skall bedömas som ett relativt begrepp. Men man kan lägga två aspekter på den saken: vår försvarseffekt kan ses i relation till den vårt försvar haft tidigare. Den kan också vara relativ i förhållande till försvarseffekten i vår omvärld. År 1958 bestämde vi oss för — och vi har sedan varje år fram till 1966 bekräftat det beslutet — att ge försvaret ett visst innehåll, en viss organisation, ett visst antal enheter och vissa slags vapen. Vi var överens om att det svenska försvaret skulle bibehålla det innehållet för tiden framöver för att kunna fylla sin uppgift. Det var inte pengarna vi tänkte på, utan vi tänkte på försvarets innehåll. Vi uppställde vissa grundregler som skulle garantera att innehållet blev oförändrat. I det hänseendet, herr försvarsminister, har regeringen nu gjort en omprövning, en kovändning. Man har underkänt den principiella uppläggningen. Nu resonerar man i ekonomiska termer; man ser inte i första hand på försvarets innehåll. Man har nu plötsligt en helt annan syn på den relativa försvarseffekten än den vi tidigare varit överens om. Om man sedan skall bedöma den relativa försvarseffekten i förhållande till omvärlden, är det framför allt de stora blocken vi har anledning att se på. Vi vet att det står mer än 5 miljoner soldater under vapen i Europa. Skulle det vara fråga om någon avsaktning i upprustningen där ute, blir det ändå fråga om försvinnande små tal i förhållande till vad det rör sig om i vårt land, om man ser till effekten. Om vi drar ner våra försvarskostnader med ett par miljarder i förhållande till vad vi varit överens om — det är vad som skett — får det en effekt i förhållande till den eventuella uppbromsningen ute i världen, som på sikt kan medföra utomordentligt allvarliga konsekvenser för oss. Försvarsministern vidhåller dessutom att det inte är något fel på den långsiktiga planeringen och att vi kommer att bibehålla den. Läser man försvarsutredningens betänkande, propositionen och statsutskottsmajoritetens utlåtande får man klart för sig, att den långsiktiga planeringen bryts och att det skapas stort utrymme för rörelsefrihet. En viss handlingsfrihet måste man ha, men mellan begreppen handlingsfrihet och en målmedveten planering, som ger säkra utgångspunkter för projektering och framtagning av vapen, föreligger en klar motsättning. Vi gör inga drastiska förändringar i krigsorganisationen, säger försvarsministern. Nej, det är riktigt. Men det medför också vissa olägenheter. Genom att underhålla och under viss tid bibehålla en krigsorganisation avpassad för en högre kostnadsram skapar man stora svårigheter att sedan ge krigsorganisationen tillräcklig styrka. Om man är inne på tanken att på lång sikt dra ned krigsorganisationen, hade det varit bättre att göra vissa ändringar redan nu för att bibehålla en större effekt på den krigsorganisation som blir kvar. Jag tror inte att man skall underskatta kammarens och svenska folkets förmåga att bedöma ekonomiska realiteter. Om man minskar försvarskostnaderna i förhållande till vad man tidigare ansett erforderligt med bortåt ett par miljarder, då måste det medföra en reducerad försvarseffekt.
Herr talman! Jag skall i denna första omgång bara i korthet ta upp ett par punkter i försvarsministerns anförande. Statsrådet började med att förklara att man även på hans håll hade önskat enighet. Jag måste såsom medlem av försvarsutredningen konstatera, att vi under tiden efter hösten 1966 inte sett några tecken på vilja att åstadkomma en sådan enighet. In i det sista planlades arbetet i försvarsutredningen så, att oppositionen inte skulle kunna delta. Vid sista sammanträdet ställdes vi inför meddelandet, att kostnadsramen för det första året av den fyraårsperiod, som vi var kallade att utreda, redan var låst av departementet. Departementet hade direkt ingripit i beredningens arbete, gjort det omöjligt. Sedan kan Ni, herr statsråd, efteråt komma och säga att Ni ville ha enighet. Men Ni lade i själva verket ett direkt krokben för enighet. Detta måste konstateras. Herr statsrådet säger vidare att det varit nödvändigt att göra finansiella modifikationer och att det icke var möjligt att fortsätta med den kostnadsutveckling som vi hade fastställt genom 1963 års års beslut. Den saken är vi fullkomligt medvetna om, och vi har alla i våra förslag tagit hänsyn härtill. Jag vill påpeka, inte för statsrådet, men för kammaren, att kostnadsskillnaden mellan socialdemokraternas och mellanpartiernas förslag för fyraårsperioden ligger på i runt tal 600 miljoner kronor på en totalsumma på 20 miljarder. Det hade varit möjligt att uppnå enighet med hänsyn till denna obetydliga skillnad, om man verkligen hade velat. Vi har förstått den sidan av saken. Herr statsrådet säger — med magistral ton som om det skulle vara den sista sanningen därför att han står här och säger det — att förslaget inte behöver medföra någon minskning av de industriella beställningarna. Ja, men titta på herr statsrådets eget skötebarn, Karlskronavarvet, som ropar i nöd därför att det inte får beställningar! Herr statsrådet föreslår själv flera miljoner till stöd för varvet i denna nödsituation. Jag skulle kunna fortsätta uppräkningen. Men, herr statsråd, framställ inte Ert påstående som om det skulle vara dagsens sanning! När man nu, som herr statsrådet har gjort, sätter de militära myndigheterna ur funktion — ty det är vad som har skett — så skall man inte säga att dessa myndigheter har felbedömt läget. Att socialdemokratin anser det nödvändigt att pruta så eller så mycket får inte förhindra de ansvariga militära myndigheterna att uttala sin mening om förslaget. Vart skulle det ta vägen om våra svenska myndigheter vände kappan efter den vind som vid olika lägen blåser från kanslihuset? Man bör tvärtom hålla dem räkning för att de även i ett sådant här läge fastslår vad som enligt deras uppfattning är det riktiga. Jag vill också beröra det särskilda yttrandet, som herr statsrådet har fått totalt om bakfoten när han bekymrar sig om en blivande regerings sätt att handlägga frågan. Varför har detta särskilda yttrande avgivits? Jag har skrivit under det, men jag har inte varit med om att författa det. Eftersom jag möjligen har begripit vad det innehåller skall jag be att få rätta herr statsrådet på den punkten.

Det är fullkomligt riktigt, och det är vad som borde göras även från regeringssidan. Det torde också komma att ske om läget i världen blir sådant att detta erfordras. Herr statsrådet säger att »våra försök att dela med oss av våra bättre insikter när det gäller försvarsfrågan till oppositionspartierna tyvärr inte lyckades». Det är ganska förmätet sagt, herr statsråd! Jag vill nu endast offentligt framhålla — vilket jag gjorde även i försvarsutredningen — att vi hade anledning att betacka oss för dessa bättre insikter. Vi har på denna punkt inte ändrat inställning.

Herr talman! Om försvarsministern är angelägen om att vi i försvarsdebatten inte onödigtvis skall skärpa motsättningarna mellan partierna borde han verkligen ha kunnat börja sitt inlägg i dag med annat än ett felcitat och en feltolkning av centerpartiledarens uttalande i försvarsfrågan. Denne har icke sagt så som försvarsministern nu relaterade det. Däremot har han betecknat det som ett olycksfall i arbetet att man inte kunde komma överens. Det är någonting helt annat än det uttalande som försvarsministern gjorde. Jag vill gärna understryka vad som också herr Ståhl har sagt, nämligen att skillnaden ligger inte däri, att det finns vissa som inte vill göra några modifikationer, utan skillnaden ligger väl främst däri, att vi mer eller mindre har ansett oss kunna göra begränsningar i försvarskostnadernas ökning på grund av det statsfinansiella läget. Det skiljer inte mer än 150 miljoner kronor i genomsnitt per år under en fyraårsperiod mellan å ena sidan centerns och folkpartiets förslag samt å andra sidan regeringens förslag. En annan sak är att högerns bud för en 4-årsperiod ligger 2 240 miljoner över regeringsförslaget. Enligt det förslag som mittenpartierna har lagt fram skulle försvarskostnaderna bli ungefär 2 miljarder lägre än vad dessa skulle ha varit under de närmaste fyra åren, om vi fortsatt enligt de riktlinjer som beslöts av en praktiskt taget enhällig riksdag 1963. Att då påstå att man inte vill ta hänsyn statsfinansiellt och ta vara på besparingsmöjligheterna är alldeles orimligt. Hur vissa som förordar en försvarskostnad på ett par miljarder mera under en fyraårsperiod avser att täcka detta är en annan fråga. Det kanske inte är så lätt att begripa att man kan tala både om dessa höga försvarskostnader och om möjligheter till skattesänkningar. Men det är, herr talman, en annan sak.
Herr talman! Jag skall nöja mig med några korta repliker eftersom vi får tillfälle att återkomma. Herr Bohman säger att man verkligen är oroad i omvärlden. Jag har sett några utländska högertidningar som har vidarebefordrat vad man har skrivit i Svenska Dagbladet, där man hyst oro, men något annat har jag inte sett. Våra grannar gör som vi, de kan alltså inte vara oroade. I Danmark sitter en regering i vilken högern är med och nedrustar. Vi skulle alltså egentligen behöva vara oroliga för vad som sker i Danmark eftersom vi inte nedrustar. Ett land som inte nedrustar är Ryssland, men jag har icke från det hållet hört någon oro för vad vi gör här.

Vi befinner oss i toppen. Man kan inte ur internationell statistik utläsa ens att vi håller igen. Jag skall inte ta upp allt vad som har sagts här utan bara det viktigaste som herr Bohman aktualiserade, nämligen att vi minskar försvarskostnaderna med ett par miljarder i förhållande till vad vi varit överens om. Det begriper jag inte. Vi har med jämna mellanrum gjort tidsbegränsade försvarsöverenskommelser som alla har haft det innehållet att de inte skulle binda något av partierna längre period än som har varit avsett. Vi hade i många år den överenskommelsen att försvarskostnaderna skulle stiga med 2,5 procent om året. Vi har avbrutit den utvecklingen nu, vilket gäller inte bara socialdemokraterna utan även mittenpartierna. Om vi skulle ha fortsatt att tillämpa 1958 års försvarsöverenskommelse fram till 1972 skulle det vara fråga om, inte 2 miljarder, herr Bohman, utan då skulle det vara fråga om 4 miljarder. Det kan väl inte vara herr Bohmans verkliga mening att mittenpartierna och socialdemokraterna gör sig skyldiga till något slags avtalsbrott, när man efter förra försvarsöverenskommelsen låter bli att fortsätta med regeln om en 2,5-procentig ökning som högern håller fast vid. Nej, det har alltid förutsetts att, när försvaret fått det innehåll som vi var överens om 1958 och som det nu har, kan takten lugnas ned. Det är också det som sker. Vi bryter inte planeringen efter 1972, herr Bohman. Jag sade ju att myndigheterna i början av månaden fick klara direktiv för planeringen under hela 1970-talet. Stommar till materielplaner för 1970-talet finns, och vi diskuterar redan vilka objekt som skall utvecklas och i vilken takt och vilka år som vissa stora industribeställningar skall utläggas under hela 1970-talet. Hur kan då herr Bohman säga att vi avbryter planeringen? Man avbryter planeringen, herr Bohman, om man, som det står i det särskilda yttrande som avgivits av samtliga borgerliga representanter i statsutskottet, återgår till att fastställa försvarskostnaderna för varje år. Detta är vad som menas om jag fattat rätt. Herr Ståhl ruskar på huvudet, så det var alltså fel det också. Men det står ju faktiskt så. Herr Ståhl sade att enigheten inte kunde komma till stånd, därför att socialdemokraterna dekreterade, att det var omöjligt att få i gång förhandlingar. Tidigare har jag polemiserat häremot och framhållit, att, när de verkliga förhandlingarna i försvarskommittén kunde ta sin början, höjde mittenpartierna sina bud med 400 miljoner kronor och gjorde därmed avståndet mellan socialdemokraternas och <mittenpartiernas ståndpunkter så stort att en diskussion blev omöjlig. Varför gjorde mittenpartierna detta? Jo, naturligtvis därför att de inte ville ha ett fyraårskontrakt med socialdemokraterna med tanke på en eventuell valseger, då de skulle bli piskade att försöka göra upp med högern. De vill inte försvåra det som eventuellt kan bli verklighet i höst genom att då vara bundna för fyra år vid ett kontrakt med vad som då blir oppositionen. Herr Ståhl skall inte försöka att smita ifrån sanningen om vad som skedde. Det var omöjligt att resonera med mittenpartierna som var fixerade vid tanken på att inte avlägsna sig för långt från högerpartiet. Jag har tidigare här i kammaren gratulerat herr Bohman, därför att det var han som tog hem vinsten genom att lyckas hålla mittenpartierna nära högern. Att det sedan trots allt skiljer ett par miljarder mellan dem beträffande denna fyraårsperiod skall de ju enligt det särskilda yttrandet försöka komma överens om. Nu vill jag inte gratulera, ty jag vet inte vad överenskommelsen kommer att innehålla, men känner jag herr Bohman rätt går det nog inte att få högern i Sverige att ta samma ställning som högern i Danmark. Herr Ståhl gjorde gällande att det ekonomiska utrymmet i fyraårsplanen kommer att minska beställningarna, och han anförde Karlskronavarvet AB som exempel. Men det var verkligen ett dåligt exempel. Jag kan bara hänvisa till propositionen och framhålla att de årliga belopp för industribeställningar som står till förfogande är större än under något tidigare år i försvarets historia. Jag ber de sakkunniga herrarna att försöka gendriva detta mitt påstående. Talet om att vi minskar försvarskostnaderna, så att vi måste reducera industribeställningarna, är en myt. Vilken industri i Sverige har avskedat anställda på grund av minskade försvarsbeställningar? Ange exempel! Jag skulle kunna anföra många exempel på hur vi genom industribeställningar under de senaste månaderna på en mängd platser i landet har lyckats förhindra avskedanden som annars skulle ha verkställts på grund av minskade civila order. Sedan sade herr Ståhl att vi har satt myndigheterna ur spel. Vad är det för ett påstående? Skulle regeringen ha satt myndigheterna ur spel i försvarsfrågan? Vi har inte följt myndigheternas förslag, men det har ju inte mittenpartierna gjort heller. Det innebär väl inte att vi har satt någon myndighet ur spel. Under snart sagt varje dag har ju riksdagen under de senaste veckorna fattat beslut, som inneburit att man inte har till alla delar bifallit vad myndigheterna har föreslagit. Hur skulle vår budget se ut, och hur höga skulle våra skatter vara i dag, om vi hade gjort det? Nej, det har varit nödvändigt att göra en prioritering i detta fall, och det har vi gjort. Det finns ingen skillnad mellan militära och civila myndigheter därvidlag — hoppas jag. Vidare sade herr Ståhl att jag hade fått det särskilda yttrandet om bakfoten. Det var intressant. Kan någon annan ur det yttrandet läsa ut något annat än vad jag sade? Där står ju att oppositionen inte räknar med att få igenom sina förslag i dagens voteringar, utan att fyraårsplanen kommer att antas — och den kommer de borgerliga partierna att rösta emot. Och då kommer man inte att känna sig bunden för längre tid än riksdagsbeslutet konstitutionellt gäller, alltså för nästa budgetår. Bakom den skrivningen kan väl inte ligga något annat än en förhoppning att med en majoritet här i kammaren riva upp fyraårsplanen och ersätta den med det som blir resultatet av en kompromiss mellan folkpartiet, centern och högern, nämligen ett någon eller några miljarrer högre försvarsanslag. Detta särskilda yttrande tror jag är värt en eller två miljarder. Den saken vill herr Ståhl inte ha in i diskussionen, men hur skall han kunna undvika det? Då skulle ni i folkpartiet inte ha skrivit detta yttrande tillsammans med högern, när ni inte har kunnat enas med högern i en enda reservation mer än den om uppskov med beslutet om F 18. Här har herr Bohman fina inteckningar; jag gratulerar ännu en gång! Sedan sade jag inte, herr Ståhl, att oppositionen skulle ta lärdom av oss när det gäller insikt i försvarsfrågan, utan jag sade också att det gällde ekonomin och försvarets plats bland andra samhällsverksamheter. Slutligen sade herr Eliasson i Sundborn att jag förvanskade var herr Hedlund sagt, men herr Hedlund sade att det var ett olycksfall att man inte kom överens, och det var ju detsamma som att man gick ur försvarskommittén. Jag kan inte se någon skillnad där. Eftersom herr Hedlund är ledare för både mittenpartierna och centerpartiet tog han väl då närmast ansvar för centern. Jag måste säga, herr Eliasson, att jag inte känner igen centerpartiet längre.

Herr talman! Försvarsministern värjde sig mot det borgerliga påståendet att det var påtryckningar från vänsterkrafterna och från kommunisterna som hade påverkat regeringens försvarspolitik. Också jag vill bidra till att frita det framlagda förslaget från påståendet att det låtit sig påverkas av påtryckningar från vänsteropinionen. Det har faktiskt inte tagit några som helst intryck av denna opinion och det vill jag beklaga. Man borde ta hänsyn till denna opinion när man bestämmer militärutgifterna. Vänsteropinionen skall emellertid inte uppfattas såsom varande för en isolerad svensk avrustning. Vänsteropinionen är i hög grad inriktad på ett nationellt försvar, som har en reell men icke fiktiv effektivitet. Vänsteropinionen vill ha en annan strukturell uppbyggnad av försvaret än den som nu föreslås. Jag hade för min del väntat mig att vi skulle få ett något annorlunda för slag från utredningen. Jag anser att det, framför allt sedan de borgerliga hade lämnat försvarsutredningen, uppstod vissa förutsättningar för utarbetandet av en försvarsordning med en annan struktur än den nuvarande. Någon sådan har emellertid inte kommit till stånd. Försvarsministern sade i sitt inledande tal att vi vill ha ett försvar av sådan styrka att angrepp på Sverige inte kan anses lönande. Det handlar alltså om ett försvar med avskräckande effekt. Jag skulle med anledning härav vilja fråga försvarsministern, om man gjort någon beräkning av hur mycket vi måste höja försvarskostnaderna för att kompensera effekten av de påståenden, som högern offentliggör i vårt land och i andra länder om att det svenska försvaret med gjorda nedprutningar av anslagen egentligen är odugligt.

Jag vill understryka försvarsminis terns påpekande — det är säkerligen riktigt och bör verkligen uppmärksammas — att de borgerliga partierna de klarerat att de i händelse av en borgerlig valseger i höst vill riva upp det beslut i försvarsfrågan som eventuellt kommer att fattas. Det är ett betydelsefullt påpekande, som man har anledning att uppmärksamma opinionen på. Det är beklagligt att försvarsutredningen egentligen inte kommit med någonting principiellt nytt efter sitt relativt långa arbete. Man har inte gjort någon ny bedömning av Sveriges allmänna situation i Europa och i världen i dess helhet. Det förekommer ingenting nytt i fråga om det självklara sambandet mellan utrikesoch försvarspolitik, som tillsammans bildar begreppet säkerhetspolitik. Man gör egentligen inte heller någon ny bedömning på grundval av den militärpolitiska och militärtekniska utvecklingen vare sig med hän syn till tidigare erfarenheter eller med hänsyn till rön från de krig, som tyvärr också i dag pågår här och var ute i världen. Jag vill ställa en fråga till departementschefen. Denne anför i sina direktiv till utredningen att det är »angeläget att eftersträva en sådan uppbyggnad av krigsmakten, att Sveriges möjligheter att snabbt medverka i en allmän internationell avrustning underlättas». Har utredningen sysslat med den problematiken, som jag skulle vilja översätta till en avrustningsberedskap? Jag förstår att det är helt orimligt att föra tanken på tal med dem som från början tillhörde försvarsutredningen. Men när den decimerades återstod ju likväl de som skulle kunna tänkas vara intresserade av denna problematik. Alla har försökt att övertyga kammaren om sina goda kontakter i andra länder. Om jag försökte övertyga kammaren om samma sak skulle det säkerligen inte uppfattas särskilt positivt av herr Bohman och andra — man skulle säkert ha en mycket förutfattad mening om vad det kunde vara för kontakter. Jag skulle vilja säga att jag personligen och mitt parti har goda kontakter med fredsopinionen i andra länder, och denna fredsopinion verkar för nedrustning i alla länder. Självfallet måste våra ansträngningar ta sikte på en internationell nedrustning och icke en isolerad svensk avrustning.

Herr talman! Först bara några ord med anledning av Lars Eliassons »älskliga» släng åt högerpartiet. — Mittenpartierna ligger endast 150 miljoner kronor per år över socialdemokraterna — högerpartiet ligger mer än 2 miljarder över socialdemokraterna för en fyraårsperiod, sade Lars Eliasson, samma uttryckssätt alltså som finansministern använder när han diskuterar högerpartiets skattesänkningsförslag! I själva verket är det på det sättet att vi lade oss på den nivå där samtliga borgerliga partier uppehöll sig i sitt motbud till det socialdemokratiska förslaget efter 1966 års val. Sedan har inte vi ändrat oss, andra har gjort det. Herr försvarsminister! Danmark nedrustar inte. Danmark har gjort en neddragning i förhållande till den nivå, där landet tidigare låg, då i samband med bildandet av ny regering man skulle utarbeta ett regeringsprogram. Men neddragningen i förhållande till den tidigare nivån är väsentligt mycket mindre än den reducering som högerpartiet har föreslagit i förhållande till den nivå som tidigare gällt i vårt land. Och Norge har inte nedrustat. Jag tror att försvarsministern vet hur det förhåller sig i Norge, men försvarsministern hoppade nogsamt över den saken. Att vi i Sverige enligt den internationella statistiken ligger relativt högt då det gäller försvarskostnaderna, har regeringen tidigare skrutit med i debatterna. Det har varit ett bevis på att vi målmedvetet velat fullfölja vår alliansfria utrikespolitik. Regeringen har alltid i debatterna framhållit detta som något positivt. Och att våra försvarskostnader måste ligga högre än vissa andra länders, beror ju på att vi valt att stå ensamma, att inte gå in i några försvarsblock. Om det skulle inträffa att Sverige gick in i en försvarsallians, så kan vi också börja resonera om andra försvarskostnader än nu. Jag påvisade att vi nu ligger ett par miljarder under vad vi tidigare tänkt oss. Det har nämligen gjorts en neddragning av denna storleksordning i förhållande till det innehåll som vi tidigare var överens om att försvaret skulle ha. Jag har inte gjort gällande att detta är ett avtalsbrott. Vi har haft full frihet att gå ned, men det var icke förutsett att vi skulle göra det. När vi fick direktiv i 1965 års försvarsutredning skulle vi röra oss med belopp som enligt dåvarande beräkningar låg mellan 3460 miljoner och 3 600 miljoner. Vi hade alltså ett spelrum på 140 miljoner att förhandla om. De belopp vi nu resonerar om har en helt annan storleksordning. Och så glömmer försvarsministern, liksom tidigare, att tala om, att vi 1966 sänkte nivån med 350 miljoner och att det är från denna sänkta nivå som alla resonemang om försvarets framtid förs. Marinplan 60 — skulle den inte påverka beställningarna i Karlskrona? Det menar inte försvarsminister Sven Andersson. Det finns inte någonting kvar av Marinplan 60, som vi ändå i princip antog här i riksdagen genom 1963 års försvarsbeslut.
Herr talman! Försvarsministern försöker än en gång fördölja det faktum att det — genom departementets inhopp i försvarsutredningens arbete — var departementet och andra företrädare för socialdemokratin som omöjliggjorde fortsatt utredande. Det förhållandet försöker han skyla över med uppgiften att vi från mittenpartiernas sida höjde vårt bud med 400 miljoner kronor därför att vi inte ville träffa en uppgörelse med socialdemokraterna. Till det skulle jag vilja säga, vilket försvarsministern vet men kanske inte övriga ledamöter av kammaren: Utgångspunkten för vårt arbete i försvarsutredningen var att om möjligt åstadkomma en fyrpartiuppgörelse även denna gång. Socialdemokraterna låg lågt, vi inom mittenpartierna låg något högre, medan högern låg betydligt högre. Vi ansåg att om det skulle finnas någon möjlighet att nå enighet på ett tidigt förhandlingsstadium — observera att detta var ett förhandlingsbud — borde vi för fyraårsperioden lägga fram ett bud 'om en höjning med 100 miljoner kronor per år. Vi underströk uttryckligen att det var ett förhandlingsbud, vilket vi gav för att pröva om vi möjligen på det sättet kunde intressera högern för att röra sig. Herr Bohman har nyss sagt att högern inte ändrade sig. Jag tycker inte att det är någon merit i och för sig, men jag skall inte gå in på det kapitlet nu. Hade högerns taktik varit något rörligare hade det kanske varit lättare att arbeta, men jag skall inte heller beröra detta förhållande närmare. Det rörde sig alltså om ett förhandlingsbud från vår sida för att nå den fyrpartiuppgörelse som försvarsministern själv hade bett oss att försöka åstadkomma. Att nu komma och säga att vårt handlande var ett närmande till högern är verkligen en vrångbild som jag tycker det är egendomligt att försvarsministern, med hänsyn till resultatet, inte generar sig för att framställa här. Beträffande industribeställningarna — det är ju inte möjligt att närmare diskutera dem nu — vill jag endast säga att vad herr Bohman anförde beträffande marinplanen är riktigt. Den planen har försvarsministern själv presenterat och själv torpederat, vilket lett till de stora inhiberingar som nu är ett faktum. Låt mig bara påpeka att hälften av de torpedbåtar som behövs enligt marinplanen har inhiberats av den socialdemokratiska ledningen; det gäller 1 varje fall sex motortorpedbåtar. Får jag bara säga en sak till, nämligen när det gäller myndigheterna... Ja, herr talman jag märker att min repliktid är slut.
Herr talman! Jag skulle vilja ställa en motfråga: Kan man känna igen Sven Andersson i dag? När jag studerat en del uttalanden av försvarsministern under årens lopp om värdet av enighet och värdet av dessa 2,5 procent är den frågan motiverad. Försvarsministern har verkligen hand om ett departement inom vilket man borde vara mer angelägen att försöka understryka den enighet som finns än att strö en massa beskyllningar kring sig, t.ex. den att vi inte ville ha en uppgörelse om försvarsfrågan. Hur kan försvarsministern påstå det? Jag har vid försvarskommitténs öppna sammanträden och under hand för försvarsutredningens ordförande klart deklarerat gång efter annan: Finns det inte förutsättningar för en fyrpartiuppgörelse bör vi eftersträva en trepartiuppgörelse. Det var kanske försvarsministern, eller möjligen finansministern, som stängde dörren för oss, som satte krokben för försvarsutredningen den 15 december i fjol med förklaringen: Vi vägrar att diskutera ens en justering på 50—560 miljoner kronor under det första budgetåret. Vi vägrar att diskutera användandet av reservationsmedel för att öka försvarets beställningar i industrin; detta trots att försvarsministern själv kort därefter medgav sådana beställningar. Nei, herr försvarsminister, tala inte om att det är vi som till varje pris har velat förhindra en uppgörelse! Vi har klart deklarerat att vårt bud inte var någonting annat än ett första förhandlingsbud, som vi var villiga att diskutera. En regering som har gjort så många politiska utspel som den socialdemokratiska — jag erinrar om det angrepp som riktades mot jordbrukarkåren i 1966 års valrörelse — skall inte i detta sammanhang påstå, att andra är de som vill använda försvarsfrågan för att till varje pris förhindra en enighet.

Herr talman! Jordbruksfrågan kommer inte upp förrän på fredag, herr Eliasson i Sundborn. Det är möjligt att herr Eliasson inte kan känna igen mig i dag, men det beror på att jag är förkyld; jag medger att jag därför kan ha ett annat utseende. Visst har vi alla talat om värdet av den upprustning som ägde rum under perioden 1958—1966. Den var nödvändig — och den har jag hela tiden haft ledningen av som departementschef. Det försvar vi kom överens om år 1958 har vi i dag, och mycket mer därtill. Vi har ett modernt försvar — världens starkaste småstatsförsvar — och vi behöver det. Jag är helt enig med herr Bohman om att vår alliansfrihet kräver det. Jag har inte beskyllt centerpartiet — och herr Eliasson i Sundborn — för att vara boven i det drama som utspelades i december och januari. Jag vet mycket väl att centerpartiet till varje pris ville försöka att nå en position, där det var möjligt att komma överens med socialdemokraterna för att slippa att gå med på kraftiga höjningar av försvarskostnaderna som följet med folkpartiet och högern dock innebär. Det är därför jag inte känner igen centerpartiet. Men slår man sig i följe med folkpartiet, åker man automatiskt ihop med högern; det kommer centerpartiet att få uppleva. Det blir herr Bohman m.fl. som i dessa frågor tar ledningen. Marinplan 60 har aldrig beslutats av riksdagen. Det finns ingen godkänd Marinplan 60.

Herr talman! När jag hörde att försvarsministern var förkyld blev jag mycket överraskad; hans vitalitet var ju strålande. Vad skulle han inte ha kunnat prestera, om han varit fullt frisk! sade jag mig. Det har varit en verklig försvarsdebatt, med utspel både här och där. Jag utgick från början, när jag begärde or det, från att det skulle bli en relativt lugn upptakt i debatten, eftersom jag fick ordet först, men kammarens talarordning har ju blivit annorlunda nu, och i någon mån verkar kanske de synpunkter jag kommer med nu ganska avslagna efter den här rivstarten. Jag tycker emellertid att det som försvarsministern yttrade allra sist — man brukar ju börja med det sist sagda — om sin skepticism mot försvarsgrenscheferna därför att de alltid klagar över otillräckliga anslag o.s.v. bör få stå för hans egen räkning, åtminstone vad beträffar omdömet att de klagar jämt. För min del — och kanske också för många andras del — vill jag bara klargöra att vi i riksdagen vid ställningstagandet till omtvistade frågor, genom medverkan i utredningar och på annat sätt, oavsett partitillhörighet är kritiskt inställda till olika experter och representanter för olika myndigheter, vilka vi vet självfallet alltid har ett eget intresse att hävda. även om dessa företrädare kanske inte ens är medvetna om detta förhållande, finns det ändå i bakgrunden ett sådant »lokalintresse», som man kallar det när det gäller kommunalpolitik. Detta måste man ta med i bilden; denna skepticism tror jag alltså inte är förbehållen enbart regeringspartiet. Men lika fullt anser vi att expertisen inte kan nonchaleras. Vi har således att ta ställning till försvarsfrågan i dag — i oenighetens tecken, sade försvarsministern. Han gjorde ett utspel vad beträffar tolkningen av det särskilda yttrande, som jag varit med om att utforma, på ett sätt som tvingar mig att, kanske inte direkt protestera mot men i alla fall anmäla behov av att förtydliga, så att vi kan göra en riktig bedömning av vad yttrandet innebär. Vad försvarsministern har blivit särskilt tagen av är vad där står om våra grusade förhoppningar om ett fyraårigt försvarsbeslut i enighetens tecken. Då vi inte ikan biträda regeringens förslag för den kommande fyraårsperioden, blir vi alltså inte bundna för längre tidrymd än för nästa budgetår. Detta är ingenting sensationellt. I alla stora frågor i riksdagen är det normalt att varje parti är bundet bara för kommande budgetår i anslagsfrågor. När det gäller försvaret har det ovanliga inträffat, att man har känt sig moraliskt bunden på grund av träffade partiuppgörelser för en hel beslutsperiod — fyra år, tre år, o.s.v. När man nu inte har lyckats uppnå den enigheten är det emellertid endast att konstatera det banala faktum, att det inte finns någon moralisk bindning av de olika politiska partierna för längre tid än ett år. Man kan även säga att inte heller socialdemokraterna behöver känna sig mera bundna i detta fall, när man inte nått fram till denna enighet, låt vara att man lagt fram ett förslag som man önskat skulle gälla för fyra år. Jag tycker inte heller att man kan klaga på utan snarast kan vara tacksam för att även högern ansluter sig till tanken på att på nytt varje år försöka undersöka möjligheterna att nå fram till en enighet. Man menar då en fyrpartiuppgörelse, ty det är här inte fråga om enbart en trepartiuppgörelse när det gäller dessa strävanden. Det blev nödvändigt att i ett särskilt yttrande klargöra, varför mittenpartierna gått ifrån sitt ursprungliga bud om ett treårigt försvarsbeslut och sagt att de nu accepterar tanken på en fyraårsperiod när man inte ens under utskottsbehandlingen kunnat nå fram till någonting som kunde likna en uppgörelse. Jag håller alltså fast vid att detta icke kan tolkas på det sätt som försvarsministern här försökte göra — låt vara att hans bedömning lät spännande och ingav tankar om maktspel. Men det är det faktiskt inte fråga om. Det är ett ganska prosaiskt konstaterande, som enligt min mening har inslag av glädjande tongångar just därför att även högern ansluter sig till uttalandet. När den försvarsutredning, som jag var ledamot av under många år, tillsattes år 1965 höjdes röster som varnade för att det kanske inte skulle bli en utveckling av det slag som tidigare hade lett till en enig uppslutning kring försvaret. Till en början kände man sig som ledamot lugn för att den skulle komma att bedrivas med grundlighet enligt svensk praxis och att många intressanta aspekter skulle komma att få sin belysning. Det var inte minst direktivens utformning som gav anledning att anta detta. Fram till den 12 oktober 1966 kan man säga att utredningen gick sin gilla gång. Den tog initiativ till en hel del värdefulla studier i säkerhetspolitik. Bland annat hann före den 12 oktober 1966 den av försvarsutredningens sekreterare utarbetade förtjänstfulla studien »Svensk säkerhetspolitik, förutsättningar och inriktning» utkomma. Även om försvarsutredningens ledamöter inte tar ansvaret för denna studie, följdes tillkomsten av densamma med aktivt intresse från ledamöternas sida. I dag kan man gott fastslå att den då inom utredningen i stort sett uppnådda enigheten om inriktningen av svensk säkerhetspolitik står sig alltjämt i allt väsentligt, även om de slutsatser, som oppositionen dragit, lett till andra bedömningar än regeringens i fråga om anslagsramarna och i fråga om den långsiktiga — planeringens inriktning. Vid skilda tillfällen har här i kammaren med skärpa diskuterats de förhållanden, vilka slutligen ledde till att oppositionspartiernas ledamöter i försvarsutredningen den 11 januari i år såg sig nödsakade att lämna utredningen. Det skulle naturligtvis vara frestande att försöka göra en analys av händelseutvecklingen och av det som man i andra sammanhang kanske skulle kunna kalla »maktspelet kring försvarsfrågan», men ämnet är för omfattande för att nu behandlas med begränsad tid till förfogande. Detta s.k. spel kanske blir föremål för framtida forskares mödor när de skall tränga igenom förlåten. Det har hänt förr att försvarsfrågor blir ämne för doktorsavhandlingar. Att mittenpartiernas representanter i det längsta hoppades på en möjlighet att få till stånd en uppgörelse på bredast möjliga bas och att olika kontakter på olika nivåer in i det sista togs och olika uppslagsändar drogs fram kan jag själv vitsorda. Men det måste gå som det gick när första budgetåret 1967/68 undanhölls från reella förhandlingar och därför till nöds accepterades som ett mellanår. Förhoppningarna knöts då till vad den nya ÖB-utredningen kunde ge efter de anvisningar de olika partierna gav i januari förra året. När ÖB sedan i september 1967 kom med sina bedömningar av vad de tre alternativen skulle kunna ge, ansåg folkpartiet och centerpartiet det nödvändigt att vid de överläggningar av förhandlingsnatur, som på hösten äntligen kom till stånd, föreslå höjningar med beaktande av ÖB utredningens bedömningar av det s.k. B-alternativet som, väl att märka — jag understryker ännu en gång vad herr Ståhl sade här tidigare — aldrig har varit menat som ett bud. Det var fråga om att ge ÖB underlag för att se vad man inom en sådan ram skulle kunna få ut. När vi fick den beställningen och kommentarerna till den fann vi att anslaget behövde förstärkas, och vårt bud i själva förhandlingsögonblicket blev alltså den påplussning som sedan väckt sådant uppseende men som alltså var helt naturlig. Det var vårt första bud och något mer lyckades vi inte komma i läge att diskutera, vilket jag vid skilda tillfällen be. klagat och även gör nu. Vi kom då i den situationen att vi skulle tvingas acceptera ytterligare ett mellanår — det år som kommer — utan att egentligen ha kommit i reell förhandlingssituation med möjlighet till någon som helst uppgörelse. Jag tror att utredningens regeringssida insåg att vi inte återigen kunde finna oss i något sådant. Mittenpartierna lade vid riksdagens början i år fram en motion med redovisning av de säkerhetspolitiska aspekterna och våra bedömningar av det starka behovet av både fleråriga försvarsbeslut och en långsiktig planering. Vi angav där även de ramberäkningar som vi ansåg vara riktiga i nuläget, och vi förklarade oss i princip kunna acceptera ett fyraårigt försvarsbeslut men yrkade dock på en begränsning till tre år. Jag har förut redovisat anledningen till att vi frångick detta vid utskottsbehandlingen och ansåg att vi även i vårt alternativ kunde gå med på ett fyraårigt försvarsbeslut, där vi hypotetiskt räknade fram anslaget för det fjärde året, trots att vi inte i motion framställt något yrkande om belopp för det fjärde året. Även om vi i huvudsak kan acceptera de av departementschefen gjorda säkerhetspolitiska analyserna — som ju grundar sig på försvarsutredningens analyser och kan härledas till den tid då utredningen var fulltalig — leder oss dessa analyser vid en bedömning av vårt lands situation till slutsatsen att större insatser behöver göras för att bibehålla försvarsstyrkan än vad regeringen föreslagit och utskottsmajoriteten tillstyrkt. Det viktigaste därvidlag är trots allt inte utgiftsramen för det första budgetåret utan för de därpå följande samt i motsvarande grad högre planeringsnivå. Vi anser alltså att regeringsförslaget inte ger en godtagbar lösning, framför allt inte på sikt. Stora risker finns för en försvagning, man skulle kunna kalla det en urholkning, av försvarsstyrkan genom att vi tär på våra nuvarande relativt sett starka tillgångar utan möjligheter att senare kunna reparera skadorna. Vi har vid föredragningar inöm utskottet fått detta klart framställt av den militära expertisen. En bit in på 1970-talet kommer det att uppstå en situation som visar att det är hart när omöjligt att bibehålla försvarseffekten. Ny materiel anskaffas inte i en hast. Den långsiktsplanering som vi förordar — och som finns i det hittillsvarande systemet — och med en inriktning av det slag som vi yrkat i motioner och reservationer ger erforderlig rörelsefrihet för framtiden. Ett väsentligt inslag i långsiktsplaneringen är just åtgärderna för att underlätta anpassningen till ändrade yttre och inre förhållanden. Det kan gälla inte blott anslagsramen utan även anpassningen till den militära, tekniska utvecklingen m.m. I fråga om materielanskaffningen betyder det en anpassning genom att i ett tidigt skede kunna hålla fler handlingsmöjligheter öppna. Det är alltså nödvändigt att låta anslagen stiga något år från år i fast penningvärde om man vill behålla en i förhållande till omvärlden konstant försvarseffekt. Tidigare har detta skett genom en s.k. teknisk utvecklingsprocent på 2,5 procent per år. Vi har accepterat den redan i den fulltaliga försvarsutredningen diskuterade tanken att släppa den automatiken. Från mittenpartiernas sida har vi därför liksom regeringen gått över till att tänka oss årliga ramlyft. I vårt förslag till försvarsbeslut innebär detta att vi höjer ramen med 100 miljoner kronor per år under försvarsbeslutsperioden och att planeringen efter budgetåret 1971/72 inriktas efter en årlig ökning med ett belopp som successivt minskar något. Statsmakterna får därigenom, som jag förut framhållit, erforderlig handlingsfrihet. Innan jag mer konkret berör de två mittenpartiernas alternativ i anslagsfrågan vill jag erinra om den enighet som rått om att fr.o.m. nästa budgetår börja återta den anskaffningsoch anläggningsverksamhet som inställdes genom konjunkturanpassningen 1966/67. Meningen var då att »frysa inne» 350 miljoner kronor. Det har tyvärr upp stått tvist om hur mycket infrysningen kom att utgöra i pengar. Departementschefen anser att det blev 242 miljoner kronor, medan vi håller före att det blev 292, eller avrundat 290 miljoner kronor, om man ser till de direktiv de militära myndigheterna fått och som de följt. Om sedan på andra anslag, som sålunda i detta sammanhang inte är aktuella, en ökad förbrukning av tidigare reserverade medel ägt rum vid ungefär samma tidpunkt — bl.a. beroende på att textilkrisen tvingade fram en tidigareläggning av vissa inköp m.m. — är det en sak som inte skall plockas med i detta sammanhang. Reservationsmedelsökningen blev alltså, på de anslag det gällde, 290 miljoner kronor i stället för avsedda 350 miljoner. Vårt alternativ i fråga om utgångsbelopp och med inbakat återtagande av de 290 miljonerna blir för första budgetåret 4 870 miljoner kronor och därefter en årlig ökning i den omfattning jag förut angivit, vilket innebär att beloppet för det sista budgetåret under fyraårsperioden skulle vara 5180 miljoner kronor. Tillsammans gör detta för fyraårsperioden 20110 miljoner kronor mot regeringens 19 512 miljoner kronor för samma period. Skillnaden mellan mittenpartiernas och regeringens förslag blir alltså under fyra år, som väl förut sagts här, exakt 598 miljoner kronor. Till skillnad mot regeringen anser vi det nödvändigt med full kompensation för prisoch lönestegringar. Den nedprutning som även för nästa budgetår föreslås genom viss ändring av beräkningssättet för prisregleringstalet, som vi accepterade för innevarande budgetår i avvaktan på viss utredning, kan vi inte längre acceptera enär utredning alltjämt saknas. Den nedprutning som äåstadkommes genom att man utgår från ett lägre prisregleringstal betyder dock att man frånhänder försvaret 30 miljoner kronor. anslagen som redovisas i proposition nr 110 kan vi inte anta, eftersom den medför en alltför detaljerad uppdelning på olika vapensystem för hela beslutsperioden. Det bör i stället överlåtas åt Kungl. Maj:t att efter ÖB:s hörande i samband med behandlingen av de årliga anslagsförslagen närmare utforma en sådan fördelning. När jag hörde statsrådet Sven Andersson i sin exposé tala om att socialdemokraterna hade kommit fram till en »genomtänkt långsiktig försvarspolitik», blev jag något fundersam. Den genomtänkta försvarspolitiska linjen måste i så fall ha utformats snabbt under den tid som förlöpt sedan vi lämnade försvarsutredningen till dess utredningens betänkande lades fram, låt vara att vi från oppositionssidan i slutet av förra året också fick ta del av vissa propåer om exempelvis en ny metodik för anslagsfördelningen. Jag vill personligen — samtidigt som jag icke nu vill acceptera denna nya metodik — säga att man för framtiden inte kan vara absolut bunden vid nulägets bedömningar. Man behöver på detta område alltid tänka om, men det måste ske under reguljära former och med den insats från expertis, som bör få tillfälle att säga sin mening. Den omkastning av metodiken som regeringen föreslår är i behov av en mera djuplodande penetrering. Man borde ha låtit denna fråga vänta något år för att bereda tid för en vanlig remissbehandling och tillfälle till vidare överväganden från ett bredare skikt. Men nu finns den där. Som jag förut sade kan mittenpartierna inte ansluta sig till detta förslag. Vi håller oss fortfarande till det gamla systemet. Det väsentliga i detta system består däri att vi låter Kungl. Maj:t i samråd med ÖB sköta fördelningen av anslagen. När det sedan gäller andra detaljer skall jag trots allt ta en viss tid i anspråk för att presentera mittenpartiernas alternativ. Man måste naturligtvis se över den nuvarande krigsorganisationen; med de nedskärningar som nu påbörjas kan vi inte räkna med att den skall kunna stå orubbad. Vi har lagt tonvikten på marinsidan och riktat kritik mot regeringsförslaget särskilt på denna punkt. Den kraftiga minskning av antalet stridsfartyg som kommer att inträda i mitten av 1970-talet är oroande. Vi anser att den i viss utsträckning måste motverkas. Det är ju angeläget att hålla i minnet att Östersjön ur militär synpunkt inte på något sätt är ett fredens hav; Östersjön förstärks snarare alltmer med stridskrafter av de övriga strandägarna.

Vi har ju inte sedan den tiden fått kortare kuststräckor att bevaka! I förhållande till regeringens förslag innebär alltså vårt förslag vissa förbättringar på olika håll. Armén kan exempelvis få behålla ett större antal pansarbrigader, och luftvärnets kvalitet kan i viss utsträckning bibehållas. Inom marinen räknar vi då med att insatser skall göras för att skaffa flera torpedbåtar. Kustartilleriets fasta och rörliga förband kan därigenom snabbare utbyggas. När det gäller flygvapnet kan vi naturligtvis inte undvika en minskning av såväl fredssom krigsorganisationens omfattning då vi går över till Viggen-flygplanet. Detta plans prestanda är emellertid sådana att de i inte oväsentlig grad uppväger den nödvändiga minskningen av antalet förband. I detta sammanhang vill jag inte heller förbigå behovet av att inom försvaret fortsätta en hård rationalise ringsverksamhet. Vi har en — det börjar vi mer och mer förstå — ganska voluminös och omodern fredsorganisation. Kasernrenoveringarna behöver fortsätta. Beträffande staber och förvaltningar bör möjligheterna undersökas att där göra besparingar. Man behöver också fundera ytterligare över hur ledningsorganisationen på regional nivå slutgiltigt skall utformas — vi anser oss väl inte definitivt ha tagit ställning till det här i riksdagen. Jag vill till sist i detta avsnitt av mitt anförande betona folkpartiets och centerpartiets stora intresse för frivilligorganisationerna och framhålla deras insats och betydelse inom totalförsvaret. Vi räknar med att inom den närmaste tiden få ta del av ett delbetänkande som redan har aviserats av 1966 års värnpliktskommitté och som kommer att beröra just frivilligorganisationerna och förutsättningarna för deras framtida verksamhet. I fråga om hemvärnet, för att nämna en organisation som ligger många varmt om hjärtat, bör man åstadkomma en modernisering av utrustningen. För det budgetår, som riksdagen närmast skall fatta beslut om, föreslår vi endast 88 miljoner kronor mer än utskottsmajoriteten. Av denna summa utgör 28 miljoner en ökad förbrukning av reservationsmedel beroende på den av mig tidigare omnämnda skillnaden i beräkningen av vad som skall återtas efter den tidigare anbefallda nedfrysningen av medel. 39,5 miljoner kronor avses för ytterligare materielanskaffning som i stor utsträckning får inriktas på ammunitionsanskaffningen till armén, torpedbåtar till flottan samt lätta robotar för kustartilleriet, varjämte flyget skall kunna tillföras mer stridsmateriel. Återstoden av den av oss inom folkpartiet och centerpartiet förordade anslagsökningen uppgår till 20,5 miljoner kronor. Den har vi ansett bör disponeras för förbättring av de värnpliktigas förmåner.

Vi anser nämligen att utredningsunderlaget för ett ställningstagande är för dåligt, och vi vill alltså ha ytterligare utredningar innan beslut fattas i denna fråga. Detta kommer väl att närmare utvecklas i den fortsatta debatten. Som jag sade förut har vi ansett att man även för nästa år bör anvisa vissa medel för ytterligare förbättring av värnpliktsförmånerna. Det kan naturligtvis invändas att det den 1 juli förra året gjordes en förbättring av dessa förmåner. Men man bör komma ihåg att någon förbättring då inte hade ägt rum på fyra år och att det alltså förelåg en mycket kraftig eftersläpning. Vi anser därför att man vad beträffar penningbidraget — som det officiellt heter men som man brukar kalla daglönen — på 9 kronor nu skulle kunna höjas med en krona från den 1 januari, varigenom man skulle kunna åstadkomma en förbättring på kontantlönesidan för de värnpliktiga. Här kommer man osökt in på frågan dm det inte på detta område behövs en indexreglering, en automatik, så att man kan slippa denna ständiga eftersläpning i fråga om kompensation för förlorad värdebeständighet beträffande dessa förmåner. De är ju relativt små, och varje försämring av deras värde märks mycket kraftigt för de värnpliktiga. Jag tror därför att en utredning borde rikta in sig på att åstadkomma någon form av indexreglering. Den behöver inte medföra kvartalsvisa justeringar utan kan kanske avse en längre period. Men den skall i alla fall kunna åstadkomma 'en mera automatisk an passning, så att man slipper den mera tröga omgång som det dock blir genom behandling i riksdagen varje gång en förbättring skall ske. Även de familjesociala förmånerna till de värnpliktiga är någonting som i det sammanhanget skulle kunna indexregleras. Vi har även tagit upp frågan om en förbättring av utbildningspremien för de värnpliktiga som tas ut till befälsutbildning. Den har också släpat efter och blev förra året inte föremål för någon lyftning som innebar en kompensation för penningvärdeförsämringen från tidigare. Slutligen, herr talman, vill jag bara beröra — jag räknar med att frågan mera utförligt tas upp här senare i debatten — behovet av att öka antalet fria resor till hemorten för värnpliktiga. Vi har från mittenpartiernas sida ansett att en fördubbling bör kunna ske inom nuvarande system. Detta innebär inte alls något märkligt. Nu kan en värnpliktig resa bara varannan månad fritt till hemorten och tillbaka till förläggningen. Han skulle enligt vårt förslag kunna göra en sådan resa en gång i månaden. Det är dock så jämfört med tidigare att de värnpliktiga numera ofta bildar familj tidigt, samtidigt som de kanske senare rycker in på grund av att de får anstånd. De är vidare ofta barnafäder och har kanske ett större behov än man tidigare räknat med att komma hem och se till familjen. Dessutom har vi så att säga underbemanning uppe i Norrland och på Gotland. Dit måste vid varje värnpliktstjänstgöringsomgång «flyttas pojkar från framför allt Mellansverige, eller i varje fall från områden med överskott. Detta betyder att det blir långa resor till och från hemmet vid permissioner, och det är också ett skäl till varför vi anser att man bör utöka rätten till fria resor. Det kan emellertid sägas att det finns andra alternativ. I debatten i försvarsutredningen var vi inne på tanken att rent av övergå till ett system med fritt resmål, och det finns givetvis också andra möjligheter. Man får väl säga att regeringen legat lågt på det här området. Sedan den provisoriska förbättringen i ekonomiskt hänseende företogs förra året har det inte gjorts någonting utan bara utlovats några förbättringar någon gång längre fram. Enligt vår åsikt bör det underlag som dock lämnats av försvarsutredningen inom försvarsdepartementet kunna ligga till grund för förslag i denna riktning. Det är beklagligt att vi inte kunnat nå enighet på denna punkt vid utskottsbehandlingen om de värnpliktigas förmåner. Nu står mellanpartierna med sin reservation mot regeringspartiet, tillsammans med högern, i denna fråga. Herr talman!

Herr talman! Försvaret är en ömtålig politisk fråga. Reduceringar av anslagen påverkar befolkningens säkerhet. Det är då naturligt att man på ansvarigt håll gärna vill tala om oförändrad försvarseffekt, trots att anslagen minskas under den miniminivå som ännu för ett par år sedan alla var överens om är nödvändig för att klara målsättningen att hela landet skall effektivt försvaras. Den största och viktigaste frågan är: Kan vårt försvar med den av regeringen föreslagna lägre medelstilldelningen fylla sin huvuduppgift att vara fredsbevarande, att vara krigsavhållande eller, om kriget trots allt kommer, hindra landet från att ockuperas? Vårt land för inte någon expansiv utrikespolitik och utgör inte något hot mot något annat land. Det enda rimliga motivet för att anfalla Sverige är, att angriparen vill utnyttja vårt land för sina syften, för att tillgodogöra sig våra ekonomiska resurser 0. ss. v. Det målet kan inte nås med terrorkrigföring, t.ex. med kärnvapen. Med en sådan krigföring skulle angriparen förstöra de kommunikationer, hamnar, flygfält och ekonomiska resurser som han vill ha tillgång till. Skall syftet med anfallet nås måste angriparen genomföra en invasion över havet, genom luften eller/ och över gränsen för att därigenom ockupera hela landet eller delar av det. Vårt försvar måste därför i första hand vara ett invasionsförsvar, täckande hela landet, för att dess krigsavhållande effekt skall vara så stor som möjligt. Det går inte att ta bort eller avsevärt försvaga någon del av försvarssystemet, ty då kan en angripare frestas att utnyttja den uppkomna svagheten. Under lång tid har de demokratiska partierna i vårt land varit eniga i försvarsfrågan. Detta har, anser jag, berott på att de varit eniga om den bedömning jag här försökt skissera. Enigheten har uttryckts i den rad försvarsuppgörelser som träffats mellan partierna. Denna gemensamma bedömning av det starka försvarets betydelse har i utlandet väckt respekt för vår försvarsoch utrikespolitik och över huvud taget gjort det möjligt för oss att föra den alliansfria politik som varit vår handlingslinje. Denna alliansfrihet, stödd av ett starkt försvar, har utan tvivel varit en stabiliserande faktor i Nordeuropa. En minskning av vår försvarseffekt påverkar den säkerhetspolitiska situationen i Nordeuropa, och ännu allvarligare följdverkningar får en svensk försvarsnedskärning för Nordkalott-området. Ett starkt försvar har betydelse inte bara för vårt eget lands fred och frihet; det utgör också i hög grad en fredsfrämjande faktor i vår närmaste omvärld. För mig som lever i en gränsbygd har detta eniga uppträdande för ett starkt försvar känts på ett alldeles särskilt sätt. Jag tror inte att befolkningens allmänna försvarsvilja är starkare någonstans än i Norrbotten. De livsviktiga frivilliga försvarsorganisationerna håller försvarsviljan levande. Men vad innebär den nya försvarspolitiken för denna verksamhet och för länet i dess helhet? Näringslivets strukturomdaning, påvisad i bl.a. länsutredningen BD 80, visar på att det måste till en politisk viljeyttring, om länets invånare med framtidstro skall kunna satsa på fortsatt verksamhet i vårt nordligaste län. Sysselsättningen i både enskild och statlig företagsamhet sviktar. Den nya försvarspolitik som regeringen förordar ökar norrbottningarnas otrygghet både i fråga om Nordkalottens fred och frihet och när det gäller sysselsättningen. Försvarsutredningen, som i sitt senare skede har utgjorts av enbart socialdemokrater, har ingående redovisat och analyserat våra säkerhetspolitiska förhållanden.

Vid de säkerhetspolitiska bedömningarna utgår försvarsutredningen från att det politiska och militära läget i Europa under överskådlig tid framåt kommer att präglas av två maktblock med delvis motsatta mål. Man säger också att Nordeuropas strategiska läge gör att det lätt dras in i en konflikt i Europa mellan stormakterna men att detta förhållande inte oundgängligen behöver gälla Sverige. Denna bedömning utgör den principiella grundvalen för den svenska utrikespolitiken.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 Detta synsätt omfattas även av oss i högerpartiet, men vi anser att analysen liksom senare händelseutveckling i världen kraftigt understryker vikten av att landets försvarsförmåga inte tillåtes sjunka vare sig på kort eller längre sikt. Principerna för vårt försvars utformning har sedan år 1958 uttryckts i en målsättning för försvaret, vilken så sent som 1964 fastställdes av riksdagen. I målsättningen söker man bla. ge uttryck åt de krav, som bör kunna ställas på vårt försvar, genom att ange konkreta uppgifter som försvaret skall kunna lösa.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 Bevakning och försvar mot mindre företag skall kunna organiseras inom landet i dess helhet.» Förmågan att uppfylla dessa krav kan med hjälp av moderna studier och analyser ganska väl anknytas till behovet av försvarsresurser. Vi i högerpartiet anser att en sådan precisering som denna är nödvändig för att ge ledning i fråga om försvarets kvantitativa och kvalitativa utformning. Vi anser att den av regeringen föreslagna målsättningen är alltför vag och uttunnad och bör göras mera preciserad i fråga om kraven på försvaret med de lägre anslag, som regeringen vill avdela till detta. Denna nya, preciserade målsättning bör underställas 1968 års riksdag. Vill regeringen spara pengar genom lägre försvarsanslag, som ger ett försämrat skydd för vår alliansfrihet, vår fred och frihet, bör regeringen också vara beredd att låta svenska folket få besked om vad detta innebär i ändrad och preciserad målsättning för vårt lands krigsmakt. Regeringen har gjort de socialdemokratiska utredarnas förslag i försvarsutredningens betänkande till sitt försvarsprogram. Om betänkandet säger den för vårt lands försvar ansvarige överbefälhavaren följande: »Den orealistiska optimism som präglat utredningens bedömning av möjligheterna att inrymma angivna militära resurser inom den låga ekonomiska ramen är det mest anmärkningsvärda i betänkandet.» Vad är det som blir följden av regeringens nuvarande försvarsförslag? Jo, under de fyra första åren försöker man behålla så mycket som möjligt av den nuvarande organisationen. Det betyder att allt större del av försvarsanslagen går åt till avlöningar, administration, övningar och underhåll och att det icke kan avskiljas erforderliga medel för att förnya materielen. Man tär på substansen och urholkar därmed försvarseffekten. Detta kan icke vara ett rationellt ekonomiskt handlande, om man känner ansvar för landets försvar även efter de närmast kommande åren. Några studier som underbygger regeringens förslag i fråga om försvarets fortsatta utbyggnad har utskottet inte sett. Däremot har från socialdemokraternas håll använts inte ringa möda för att misstänkliggöra de militära studierna om försvarets framtid inom regeringens kostnadsramar. I varje fall för de i frågan insatta minskar detta ytterligare tilltron till socialdemokraternas försök till bevisföring. Försvarsministerns utläggning här om försvarseffekten var intressant. Han sade att försvarseffekten kommer att nedgå både med högerpartiets bud och med regeringens kostnadsram; han angav nivån för högerpartiets bud till 95 procent och för socialdemokraternas bud till 55 procent. Sedan konstaterade han att vår försvarsförmåga i förhål lande till omvärlden ingår i försvarseffekten. Men, herr försvarsminister, nog är det en väsentlig skillnad i trygghet och försvarseffekt mellan en 95-procentig och en 55-procentig nivå, med en mycket begränsad insats av pengar. Försvarsministern är också liksom jag medveten om att även högerpartiets förslag innebär en minskad kostnadsandel i bruttonationalprodukten och i statens utgifter. Vi är alla medvetna om att vår utrikespolitiska linje — alliansfrihet i fred syftande till neutralitet i krig — ställer stora krav på vårt försvar, på vår försvarsvilja och på de ekonomiska resurser vi måste vara beredda avdela till försvaret. Om försvarets styrka nedgår, minskar möjligheterna att hävda vårt oberoende. Krigsrisken ökar för både vårt land och vår omgivning. Trovärdigheten i vår utrikespolitiska linje kan då sättas i fråga av omvärlden. Detta anser vi i högerpartiet vara ett alltför högt pris för lägre försvarskostnader. En ryckig anslagspolitik för försvaret innebär också slöseri med resurser och försvårar en sådan långsiktig planläggning som ger maximal effekt av anvisade medel. Tyvärr medför regeringens förslag att nyanskaffning och ersättningsanskaffning inom försvaret starkt minskar under den närmaste fyraårsperioden. Om regeringen menar allvar med att försvarseffekten inte skall nedgå under de följande åren måste man inse att denna målsättning kan nås endast till betydande merkostnader och att det trots detta under många år kommer att finnas en »svacka» i vår försvarseffekt. En allvarlig debatt om försvarskostnader och försvarseffekt är omöjliga att föra, om inte båda parter är beredda att ange skälen till sitt ställningstagande. Grunden för vårt ställningstagande är de utredningar som gjordes av försvarsutredningens experter angående alternativen A, B och C. Enligt överbefälhavaren och andra experter kunde kostnadsramen A1 — som närmast överensstämmer med regeringens förslag — inte leda till den trygghetsskapande försvarspolitik som de demokratiska partierna tidigare varit eniga om. Härtill kommer det försämrande faktum att regeringen — utan angivna skäl, utan redovisad undersökning eller analys — gjort en annan fördelning mellan försvarsgrenarna än den som de militära experterna efter noggranna studier och överväganden funnit vara mest effektiv. De av oss angivna grunderna för en trygghetsskapande försvarspolitik kan inte uppnås med mindre än att en anslagsram av den storlek som vi föreslagit fastställes. Inga fackmässigt utförda undersökningar inom eller utom kanslihuset har heller redovisat något annat. Förgäves söker man i regeringens pro Position efter något som underbygger de framlagda besparingsförslagens effekt ur trygghetssynpunkt. Delar av ÖB:s yttrande över försvarsutredningen redovisas, men någon hänsyn till ÖB:s sakliga och tungt vägande synpunkter tas inte. När vi i högerpartiet — använd i sammanhanget gärna uttrycket envist -— håller fast vid en kostnadsram i nivån alternativ C är skälet helt enkelt att alla utredningar som verkställts om det framtida försvaret pekar på att vårt försvarsbud innebär den lägsta kostnaden för att kunna fortsätta den trygghetsskapande försvarspolitik, som alla demokratiska partier var eniga om till för ett par år sedan. Det kan erinras om att det socialdemokratiska nytänkandet i fråga om försvarskostnaderna i tiden sammanfaller med socialdemokraternas eftertankar i samband med 1966 års förlustval. Herr talman! Vi inom de borgerliga partierna har till statsutskottets utlåtande nr 122 fogat ett särskilt yttrande, som jag vill läsa in i kammarens protokoll. Det heter där: » Vi finner starka skäl tala för ett bibehållande av systemet med flerårigt försvarsbeslut. Värdet av ett dylikt beslut ligger bl.a. däri att det utåt klart manifesterar vår bestämda vilja att alltjämt föra en alliansfri utrikespolitik, grundad på ett starkt försvar. Vi vill i sammanhanget understryka vikten av att kostnadsramen inte undergår tvära kastningar alltefter skiftande tendenser i det utrikesoch militärpolitiska läget. I likhet med vad som framhållits i motionerna I:518 och II:664 hade i princip ett fyraårigt försvarsbeslut varit lämpligt vid en flerpartiuppgörelse inom försvarsutredningen. Då så inte blivit möjligt och då vi inte kan biträda det av Kungl. Maj:t framlagda förslaget för den kommande. fyraårsperioden, kan vi inte känna oss bundna för längre tidrymd än den, för vilken riksdagens beslut konstitutionellt gäller, budgetåret 1968/69. Vi kommer att även i fortsättningen verka för att den nu brutna enigheten i försvarsfrågan snarast skall återställas och att, till dess så skett, för varje år på nytt undersöka förutsättningarna härför.

Med regeringens egen bedömning skulle merkostnaderna för prisstegringarna inte överstiga 200 miljoner kronor. Propositionen upptar för prisstegringar 355 miljoner, varav 155 miljoner således aldrig skulle komma försvaret till godo. m.fl. vid utlåtande nr 122 framgår att vi vill uppräkna försvarsanslagen under kommande budgetår med 210 miljoner. Härtill kommer i utlåtande nr 123 reservationsvis yrkade 250 miljoner kronor att utgå ur arbetsmarknadsmedel för materielbeställningar för försvarets räkning. Skulle detta belopp visa sig vara högre än vad som kan användas med bibehållen full effekt när det gäller åtgärder för arbetslöshetens bekämpande, bör i stället reservationer å materielanslagen för försvaret frisläppas i sådan omfattning att den avsedda materielbeställningsvolymen uppnås. Reservationen 4 a av herr Virgin m.fl. vid utlåtande nr 124 innebär avslag på Kungl. Maj:ts förslag om nedläggande av Södertörns flygflottilj. Vi anser icke att det på ett övertygande sätt visats hur stockholmsområdets luftförsvar skall ordnas om flottiljen dras in. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna av herr Virgin 'm.fl. vid de här nämnda utskottsutlåtandena.

Herr talman! Den militära utvecklingen i Europa har lett till att stormakterna, även om de grundläggande motsättningarna kvarstår, tvingats godta rådande politiska maktförhållanden — d. v. s. att i stor utsträckning acceptera status quo. En tendens till politisk avspänning har varit och är märkbar i Europa. Om detta vittnar bl.a. en viss uppluckring av militärallianserna. Jag tänker exempelvis på att Frankrike lämnat det militära samarbetet inom NATO och att från rumänskt håll ganska kritiska synpunkter har framförts när det gäller paktsystemen. Tendensen till en viss uppluckring av allianserna beror säkerligen på att terrorbalansen och stabiliteten i de militära förhållandena mellan stormakterna har minskat tilliten till stormakternas alliansförpliktelser. De mindre staterna kan räkna med att om en stormakt angriper dem är den andra stormaktens nationella intressen avgörande för huruvida den kommer att ge bistånd — oavsett om länderna är förbundna i pakter. Om utvecklingen i Europa kännetecknas av en viss avspänning måste utvecklingen i andra delar av världen betecknas som oroande. Läget i Mellersta Östern och i Sydöstasien illustrerar detta faktum. Om motsättningarna mellan stormakterna skärps på grund av förhållandena i andra delar av världen är det väl sannolikt att detta förhållande också kommer att avspegla sig i Europa. Trots alla försiktighetsmått finns alltid den risken att någon av de många världspolitiska kriser som tid efter annan uppstår inte kan hållas under kontroll, utan leder till ett stormaktskrig. Allvarliga farhågor i den riktningen har flera gånger framförts av FN:s generalsekreterare. Man behöver dock inte av detta sluta sig till att vårt land oundvikligen måste dras in i ett europeiskt storkrig ens om det berör den nordiska regionen. Utsikterna för oss att stå utanför beror på många omständigheter, inte minst på styrkan hos vårt försvar. även om vårt land inte är något primärt mål för en supermakt i ett storkrig, får det inte vara ett militärt vakuum som lockar till angrepp och ockupation. Vi får aldrig ge upp hoppet om en allmän och kontrollerad nedrustning, även om vägen dit är lång och kantad med många misslyckanden. Det är angeläget att vårt land gör energiska insatser i det internationella nedrustningsarbetet. Det är också en viktig del av svensk säkerhetspolitik att vi verkar för en nedtrappning av den höga internationella rustningsnivån. I väntan på resultat av nedrustningsarbetet tvingas vi att upprätthålla ett militärt försvar och en beredskap i övrigt som ett nödvändigt komplement till neutralitetspolitiken. Vi kan inte nöja oss med ett gerillaförsvar, som man från vissa håll gör gällande. Ett sådant kan aldrig avhålla från angrepp, och det blir därför aldrig fredsbevarande. Om vi har ett gerillaförsvar, blir det alltför lätt att besätta vårt land eller en del därav och att tillgripa terror mot civilbefolkningen. Vårt försvar kostar mycket pengar, även om dess andel av bruttonationalprodukten i dag är mindre än för några år sedan. Men om det kostar stora pengar, får vi inte glömma att vi är ett litet folk i ett stort land med långa landgränser och kuster. Naturligtvis måste vi tillvarata alla möjligheter till besparingar och ta stor hänsyn till det statsfinansiella läget, som för närvarande är ganska ansträngt och kan beräknas bli det också några år framöver. På dessa synpunkter har vi inom centern och folkpartiet sökt grunda våra förslag. När det gäller besparingsmöjligheterna pekar vi bl.a. på att rationaliseringar och besparingar kan göras i centrala staber och i de stora centrala förvaltningarna. Även på regional nivå kan det utan tvivel nås besparingar genom rationalisering i ledningsorganisationen. I vissa garnisonsstäder bör en del administrativa uppgifter kunna bättre samordnas och förbilligas. Man måste överväga — jag vet att den saken är föremål för undersökning — att ge förbandens chefer större frihet att disponera medlen för att på det sättet få till stånd ett rationellare utnyttjande av pengarna än med den långt drivna splittring i anslagshänseende som nu förekommer. Härigenom kan man göra besparingar och ändå nå ett bättre utbildningsresultat. För vissa värnpliktiga bör begränsningar av antalet tjänstgöringsdagar kunna vinnas, t.ex. genom att man Överför dem till en grupp med kortare tjänstgöring än de för närvarande har. Detta betyder inte så mycket på budgeten — det skall gärna erkännas — men det betyder så mycket mer för samhällsekonomin. När det gäller handräckningspersonalen — för att nu ta upp även den kategorin, där en utredning pågår — är jag också övertygad om att det går att göra betydande begränsningar utan att effekten minskar. Detta är bara några exempel — som jag för övrigt vet är föremål för också överbefälhavarens intresse, i varje fall en del av dem. De förslag som centern och folkpartiet har framlagt om försvarets kostnadsram under de närmaste åren innebär att vi har velat ta hänsyn till det statsfinansiella läget. Vi förordar en lägre ökningstakt i försvarsanslagen än vad ÖB har föreslagit och även lägre än den som förekommit under tidigare år. Jag vill gärna understryka att det beträffande den säkerhetspolitiska bedömningen inte är någon större skillnad mellan socialdemokraternas och mittenpartiernas uppfattningar. På vårt håll anser vi dock att läget kräver en något mera markerad strävan att gentemot omvärlden bibehålla det svenska försvarets styrka, och därför föreslår vi en något högre kostnadsram och planeringsnivå än vad utskottsmajoriteten gör. För en fyraårsperiod ligger mittenpartiernas förslag cirka 600 miljoner kronor eller ungefär 150 miljoner per år i genomsnitt över regeringens förslag. Högerns förslag för en fyraårsperiod skulle innebära en höjning med inte mindre än 2240 miljoner kronor, d. v. s. i genomsnitt ungefär 560 miljoner kronor per år. Jag har — det vill jag säga — all respekt för att högern hävdar sin uppfattning i försvarsfrågan, men jag har mycket svårt för att förstå hur man skall kunna förena ett sådant förslag med talet om möjligheterna till snara skattesänkningar. Med hänvisning till att man utom lands — t.ex. i Danmark och England — gått in för vissa begränsningar av försvarskostnaderna har i debatten ställts frågan, huruvida vi inte även i vårt land skulle kunna göra en begränsning av försvarskostnadernas ökning.

Det beslut som fattades av riksdagen 1963 var grundat på ett förslag av en enhällig försvarsutredning. Vad jag upprepar är detta, att vårt förslag innebär en lägre ökningstakt i försvarskostnaderna än den som förelegat under tidigare år. Jag skulle i detta sammanhang, herr talman, vilja säga ett par ord om utvecklingsprocenten. I och för sig kan man naturligtvis inom en kostnadsram fördela kostnaderna mellan olika år på olika sätt. Under t.ex. en fyraårsperiod kan man därför exkludera en viss utvecklingsprocent, om man nu anser detta motiverat, och liksom baka in den i anslagen. Mittenpartierna har tagit med en stigande trend i sin kostnadsram. Jag har naturligtvis förståelse för att det från ÖB:s sida har hävdats att den vapentekniska utvecklingen tenderar att alltmer fördyra vapnen och att man, om man Önskar se till att försvaret kan bibehålla sin relativa styrka, behöver få ett tillägg för teknisk utveckling. Tidigare har 2,5 procent avsatts för detta ändamål, men ÖB anser att 3,5 procent är minimum. Jag skulle i detta sammanhang bara vilja fästa uppmärksamheten vid vad ett tillägg på 2,5 procent betyder. Att vi under många år haft ett sådant tilllägg utgör inte något motiv för att man fortsätter på den vägen. Om försvaret förts upp till en betydande styrka med hjälp av dessa 2,5 procent, kan man av statsfinansiella skäl och på grund av andra omständigheter anse det rimligt att därefter något minska ökningstakten.

Utsträckes detta till att omfatta en tioårsperiod, ökar försvarskostnaderna totalt med över 8 miljarder kronor under denna tioårsperiod jämfört med en oförändrad nivå.

Försvarsfrågan har livligt diskuterats här i kammaren vid tidigare tillfällen. Den har även diskuterats i TV och i pressen, och jag skall därför inte på nytt i detalj beröra arbetet inom försvarsutredningen och vad som där hände. Jag beklagar ännu en gång att vi befinner oss i det läget att det inte föreligger en så bred samling bakom det försvarsbeslut vi nu går att fatta som önskvärt vore. Bedömningen av den säkerhetspolitiska situationen är ganska likartad inom mittenpartierna och socialdemokratin, och skillnaden i övrigt beträffande kostnadsramen har inte framstått som så stor att en flerpartiöverenskommelse i varje fall skulle vara otänkbar. Det kan hända att vi genom ömsesidiga missförstånd inte har kunnat uppnå denna överenskommelse, och kanske det inte enbart har brustit i fråga om viljan; det är inte så lätt att bedöma detta. Försvarsministern gjorde ett påstående om att mittenpartierna skulle vara ointresserade av en uppgörelse, men detta är alldeles felaktigt. Det kan hända att handlandet hos en part tolkas på ett annat sätt hos den andra parten.

Härvidlag tänker jag på att man vägrade att diskutera en justering av det första årets budget och på att man över huvud taget vägrade att diskutera användandet av reservationsmedel under det första halvåret i år för att av sysselsättningsskäl öka försvarets industribeställningar. Om detta är ömsesidiga missuppfattningar om våra positioner är det beklagligt, men jag har velat tala om hur jag har uppfattat det hela.

Jag skall emellertid inte fördjupa mig i sådana funderingar, även om det som sagt kunde ligga nära till hands. Jag har vid många tillfällen sagt — och jag tror inte att vi är så oense om det — att några tiotal miljoner kronor mer eller mindre i en försvarsbudget spelar mindre roll än att vi med bred samling utåt kan manifestera en betydande enighet om försvaret. Från den synpunkten är det en olycka att inte en uppgörelse har kunnat komma till stånd.

Försvarsministern påstod att detta skulle innebära en förpliktelse från mittenpartierna att göra sådana justeringar. Sådana påståenden är rena orimligheterna! Vi kan inte från vårt håll vid en viss tidpunkt ta en ståndpunkt i försvarsfrågan och efter något år ta en annan ståndpunkt som diametralt skiljer sig från denna. Vi har en uppfattning i försvarsfrågan och ser gärna att man på nytt prövar förutsättningarna att nå en bredare samling kring försvarsbudet, men det kan inte blir fråga om sådana justeringar som försvarsministern antydde; det skulle vara orimligt. Man har i debatten om de olika alternativen sagt att en ökning av utgiftsramen för en fyraårsperiod med 600 miljoner kronor — eller i genomsnitt 150 miljoner kronor per år — skulle sakna betydelse i en försvarsbudget på 5 miljarder kronor. Jag vill kommentera detta med några ord. Det innebär, säger man, ett påslag med 3 procent om året, och det kan inte vara mycket att diskutera. Jag tycker inte att påståendet är riktigt. Denna ökning har en inte oväsentlig marginaleffekt, eftersom huvuddelen av anslagsökningen kan gå till vapen; om jag inte missminner mig går ungefär hälften av försvarskostnaderna till vapen och materiel. Därför betyder den anslagshöjning med ungefär 3 procent som vi förordar, att man har möjlighet att öka medlen till vapenanskaffningen med 6 å 7 procent. Vi har i reservationerna sökt exemplifiera den förstärkning i anskaffningen av vapen och materiel som mittenpartiernas förslag till kostnadsram och planeringsinriktning möjliggör inom de olika försvarsgrenarna. Några ord också, herr talman, om kärnvapenfrågan. Den har livligt diskuterats, och enighet råder om att beslut om anskaffning av kärnvapen inte skall fattas nu. För egen del har jag den uppfattningen att Sverige inte skall anskaffa kärnvapen. Även om jag står bakom förslagen vill jag ändå deklarera min personliga uppfattning. Om en stormakt skulle angripa vårt land utan samband med ett storkrig — ett alternativ som vi väl inte på allvar räknar med — vore det orealistiskt att tro att denna stormakt skulle starta ett kärnvapenkrig mot vårt lilla land. Lika otänkbart är det att en svensk regering skulle ta på sig det politiska ansvaret att starta eft kärnvapenkrig. Om Sverige i stället skulle anfallas av en stormakt under ett krig mellan stormaktsblocken, i vilket kärnvapen satts in, kan man fråga sig huruvida i ett sådant läge några tiotal svenska kärnvapen med hänsyn till den väldiga överkapacitet som stormaktsblocken har på detta område skulle spela någon avgörande roll. Skulle vi under några år satsa 2 000 å 3 000 miljoner kronor på svenska kärnvapen, riskerar vi att under lång tid urholka det kon ventionella försvaret. Det skulle enligt min mening vara en allvarlig felbedömning om vi satsade på kärnvapen och därigenom försvagade armén, marinen och flygvapnet. Jag har gärna velat ge uttryck för denna personliga uppfattning. Jag skall i detta sammanhang inte heller ta upp någon längre diskussion med försvarsministern om problemet med avvägningen mellan försvarsgrenarna, särskilt med tanke på luftförsvarets utformning. Jag har vid åtskilliga tidigare tillfällen framfört mina kritiska funderingar på dessa spörsmål och ställt frågan, huruvida det är möjligt att inom nu aktuell kostnadsram undgå riskerna för en felaktig avvägning. ÖB har ju uttalat liknande farhågor. Jag hoppas att den utredning om luftförsvarets framtida inriktning och utformning, som nu har påbörjats, kommer att ingående granska detta viktiga problem, så att vi får en allsidig belysning av de avvägningsproblem när det gäller förhållandet mellan de olika försvarsgrenarna och inom luftförsvaret, som jag här antytt. Så några ord om de värnpliktigas förmåner. På centeroch folkpartihåll har vi ansett det vara angeläget med en förbättring av dessa förmåner. Vi föreslår att dagpenningen höjs med 1 krona per dag och att antalet fria resor till hemorten fördubblas i avvaktan på en utredning om ytterligare utbyggnad av systemet med helt fria eller rabatterade resor. Vi föreslår också en utredning om indexreglering av de värnpliktigas penningbidrag, premier och vissa sociala förmåner, exempelvis familjebidraget. Tyvärr har varken socialdemokraterna eller högern i år velat vara med om någon generell förbättring av dagpenningen och reseförmånerna. Därför kommer väl våra förslag till förbättringar att falla. Även det beklagar jag, eftersom dessa förbättringar är motiverade. I och för sig vore ytterligare avsevärda förbättringar önskvärda. Jag tror att sådana förbättringar även skulle ha en god effekt när det gäller att stimulera och befordra de värnpliktigas insatser inom försvaret och deras känsla av trivsel. Den nuvarande ordningen för fria hemresor innebär en orättvisa speciellt mot de värnpliktiga som tjänstgör långt från sina hem. Allt fler drabbas härav. Det gäller särskilt de många värnpliktiga som tjänstgör i Norrland, på Gotland eller inom marinen. Som herr Nihlfors framhöll får man i detta sammanhang inte heller bortse från att i dag många fler värnpliktiga än förr är gifta, och att de gifta värnpliktiga har större behov än andra värnpliktiga att besöka sina familjer är väl alldeles uppenbart. Inom försvarsdepartementet pågår för närvarande undersökningar om möjligheterna att med anlitande av försvarets transporttjänst eller charterflyg ordna vissa resor för de värnpliktiga, bl.a. till och från Norrland eller Gotland. Detta är bra och sammanfaller helt med de förslag som motionsvis framförts från mittenpartiernas sida. På vårt håll vill vi emellertid också ha en utredning på bredare bas om ett ökat antal fria hemresor och om rabattförmånerna. Det har under årens lopp uttalats många önskemål — i motioner, från statsrevisorerna 0.s. v. — om att de värnpliktiga skulle få ett större eller obegränsat antal fria hemresor på de kollektiva färdmedlen och att — om resorna inte kan bli helt fria — rabattförmånerna skulle byggas ut. Men tyvärr har detta utredningsarbete, som pågått länge, ännu inte kunnat slutföras. Vi anser att så måste ske snarast möjligt. Man måste också pröva möjligheten att ge viss ersättning till de värnpliktiga som för sina hemresor utnyttjar egen bil. Det är i avvaktan på detta utredningsarbetes slutförande som vi nu har föreslagit en fördubbling av antalet fria hemresor. Det är beklagligt om riksdagen nu avvisar vårt förslag. Det kan inte vara rimligt att de värnpliktiga, av vilka åtskilliga är gifta, skall få göra endast en fri hemresa varannan månad. Det är en ord ning som icke är tillfredsställande — det borde vi alla vara överens om. Frågan om reseförmånerna har naturligtvis också ett visst samband med tillämpningen av femdagarsveckan inom försvaret. Denna fråga har tagits upp bl.a. i ett par centermotioner som behandlats i ett utlåtande från allmänna beredningsutskottet. För egen del vill jag bara säga att jag är övertygad om att man utan olägenhet kan göra en viss omfördelning av arbetstiden under veckan för att på det sättet få fria lördagar under hela året eller i varje fall under en längre tid än för närvarande. Till sist, herr talman, vill jag säga ett par ord om flygmaterielen och de centrala flygverkstäderna. Flygmaterielens ökade slitstyrka och rationaliseringar på verkstadsområdet har lett till att man nu måste besluta om en minskning från tre till två centrala flygverkstäder. Utskottet delade departementschefens uppfattning på denna punkt och anser också att Västerås är mindre känsligt ur sysselsättningssynpunkt än Arboga och Malmslätt. Jag vill uttala min stora tillfredsställelse över att man vid valet mellan dessa tre orter insett betydelsen av den centrala verkstaden för Arboga och dess omland. Ur lokaliseringspolitisk synpunkt men också med hänsyn till verkstadens utrustning och personalförhållanden skulle en nedläggning av arbogaverkstaden vara en direkt felaktig åtgärd och medföra oerhört stora konsekvenser för arbogaområdet. Jag har vid ett besök i staden, varvid jag hade tillfälle att sammanträffa med anställda inom verkstaden och också att diskutera saken med kommunalt verksamma personer, fått min uppfattning i detta avseende mycket starkt förstärkt. Jag hälsar försvarsministerns och utskottets förslag med tillfredsställelse och hoppas att fabriksverket skall ha möjligheter att finna någon lämplig tillverkning för verkstaden i Västerås för att på det sättet underlätta de personalproblem som man där kommer att få. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till samtliga de reservationer i förevarande utlåtanden vid vilka herr Ivar Johansson m.fl. centerpartiledamöter står antecknade.

Herr talman! Herr Mellqvist ställde en fråga om högerpartiets budgetalternativ. Eftersom den riktades till herr Bohman skall jag naturligtvis överlämna till honom att besvara den. Det var dock på sitt sätt intressant att lyssna till herr Mellqvists inlägg. Han säger sig vilja ha ett starkt försvar, och han hoppas få det för en lägre kostnad. Han gjorde dock inga som helst försök att bemöta det av mig anförda citatet från överbefälhavaren, som i sitt remissyttrande uttalar följande: »Den orealistiska optimism som präglat utredningens bedömning av möjligheterna att inrymma angivna militära resurser inom den låga ekonomiska ramen är det mest anmärkningsvärda i betänkandet.» Regeringen har ju gjort betänkandets förslag till sina.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 Bevakning och försvar mot mindre företag skall kunna organiseras inom landet i dess helhet.» Varför vill man stryka detta väsentliga stycke i den nuvarande målsättningen? Är det av den anledningen, att man inte med den kostnadsram, som regeringen nu anvisar, anser sig kunna fullfölja den trygghetsskapande försvarspolitik som den gamla målsättningen ger uttryck åt?

Herr talman! I början av sitt anföran de sade herr Mellqvist bl.a. att hade den goda viljan funnits, hade förutsättningar också funnits för en överenskommelse. Det var ju ett salomoniskt uttalande. Jag kan dock vitsorda att herr Mellqvist visat en god vilja, och jag tror att han kan vitsorda att också jag haft en god vilja att försöka nå fram till en överenskommelse. Men någonstans måste det ha klickat. När jag såg finansministern närvarande i kammaren i början av debatten kom jag att tänka på att finansministerns låsning av de två budgetåren 1967 69 innan man inom försvarsutredningen hade möjligheter till ett slutligt ställningstagande kanske är det som visar var den goda viljan egentligen saknades.

Herr talman! Lars Eliasson upprepade nyss för andra gången, att han hade svårt att förstå hur högerpartiets kostnadsramar kunde förenas med våra förslag om skattesänkningar. Nu känner jag ju Lars Eliasson rätt väl, och jag vet att det inte är något fel på hans intel lektuella kapacitet. Om han inte förstår det problem han tog upp beror det alltså på att han inte utnyttjar eller inte vill utnyttja den kapacitet som en vänlig natur har givit honom. Problemet är i själva verket inte särskilt svårt.

Då vi i detta land varit eniga om vad vi vill kräva av försvaret, vilka uppgifter försvaret skall ha, har vi således alltid blivit ense om hur vi skall få fram de pengar som behövs. Det har inte varit något problem. För att ge en liten bakgrund till diskussionen får jag kanske också erinra om att statens inkomster under den tid, som vi kan se fram mot, kommer att öka med mer än tre miljarder varje år. Det är mycket farligt att falla för de stora talens magi, som herr Mellqvist också gjorde. Om jag skulle fullfölja de tankegångar han var inne på vill jag påminna om att statsinkomsterna på de fyra år vi nu diskuterar kommer att öka med bortåt 15—17 miljarder kronor och att statens samtliga utgifter under samma tid kommer att ligga på ungefär 150 miljarder kronor. Mot denna bakgrund skall de 500 miljoner kronor om året, som vi diskuterar, bedömas. Men man skall också hålla i minnet att dessa 500 miljoner kronor inte är budgetbelopp; däri ingår reservationer, dvs. besparingar på pengar som tidigare tilldelats försvaret men som inte betalats ut. Däri ingår också vissa arbetsmarknadsmedel. Man minskar alltså arbetsmarknadsstyrelsens anslag och ökar försvarsanslagen. Den budgetmässiga belastningen ligger långt under de belopp vi här talar om. Frågan gäller ju dessutom inte ytterst, hur stora beloppen skall vara utan vad vi är villiga att betala för vår trygghet och säkerhet. Jag skall fortsätta att försöka sätta in försvarskostnadsbeloppen i deras sammanhang. Jag fick nämligen det intrycket när jag hörde herr Mellqvist anförande, att han menar att försvarskostnaderna i vårt land skulle ha stigit oerhört snabbt under de gångna åren. I själva verket har försvarskostnaderna i vårt land relativt sett — i förhållande till våra resurser och andra utgifter — sjunkit, inte stigit. Statens inkomster och utgifter har under de senaste tio åren tredubblats, försvarskostnaderna har fördubblats. Från 1958 till 1966 ökade försvarskostnaderna i inflationspengar räknat med 64 procent, socialhuvudtiteln med 140 procent, kommunikationshuvudtiteln med 152 procent, ecklesiastikhuvudtiteln med 166 procent och inrikeshuvudtiteln med 233 procent. Om man tar dessa siffror i betraktande blir kanske proportionerna något rimligare. I mitten av 1950-talet, som var utgångspunkt för herr Mellqvists resonemang om de ökande försvarsutgifterna, gick av statens inkomster på driftbudgeten 23 procent — inte mindre än 23 procent — till det svenska försvaret. För nästa år kommer motsvarande andel att ligga på omkring 13 procent. Försvarsutgifternas stegring ligger under ökningen av den svenska bruttonationalprodukten. Men det väsentliga är — härvidlag ger jag självfallet alla tidigare talare rätt — att vi inte skall ge försvaret ett enda öre mer än vi anser att försvaret behöver. Frågan är bara: Hur skall vi med rimlig säkerhet kunna bedöma vad det svenska försvaret behöver för att kunna fylla sina uppgifter på lång sikt? På den punkten anser jag att herr Mellqvist i alltför hög grad underskattade de expertanalyser som ÖB utfört. Det är klart att ÖB som verkschef vill ha ett så bra verk som möjligt och så mycket pengar som möjligt för att sköta detsamma, men vi har inte här talat om ÖB:s önskemål i och för sig. Utgångs punkt för diskussionen har i stället varit de analyser av konsekvenserna — av den ena eller andra utgiftsramen — när det gäller försvarseffekt, försvarsstyrka m.m. som redovisats. Därvidlag drivs inte ÖB av några ambitioner. Han är fackman, expert och analytiker. Han har till sitt förfogande hela FOA, som är uppbyggt för att göra dylika utredningär. Herr talman! Jag skall nu gå in på vad jag egentligen tänkte tala om. Jag såg härom kvällen TV-filmen Exercis, som gjorde ett starkt intryck på mig. Genom att dess upphovsman till låt mig säga 99 procent utnyttjat verklighetsunderlag utan vare sig skönmålning eller svartmålning måste flertalet åskådare ha uppfattat den bild av dagens värnpliktstjänstgöring och de värnpliktigas reaktioner som filmen tecknade såsom mycket övertygande. Men filmen var trots allt inte riktig. Tvärtom var den på väsentliga punkter tendentiös och missvisande. Viktiga filmsekvenser saknade de nödvändiga slutsatserna. Befälets svepande generaliseringar, dess tystnad eller dess underlåtenhet att fullfölja inledda debatter var ofta ägnade att ge en alldeles skev bild av den verklighet, som filmen gav sig sken av att skildra. Allas vår naturliga benägenhet att generalisera de intryck som en film förmedlar måste i detta fall ha lett till att åtminstone okunniga tittare — och det är flertalet — upplevde en förvanskad återgivning av de värnpliktigas liv och känslor. Inte desto mindre, herr talman, var filmen som filmverk betraktat värd allt beröm. Den gjorde ett skakande intryck på mig själv, framför allt därför att den bekräftade — vilket väl också var upphovsmannens innersta syfte — hur utomordentligt svårt det är att från moraliska eller etiska utgångspunkter övertygande bevisa ens försvarskrigets berättigande. De samvetskonflikter, som det kan utlösa hos den enskilde soldaten, skildrades i filmen på ett både fint och varmhjärtat sätt. Det är inte osannolikt att TV-program av detta slag kan — som någon sagt — bidra till att rekrytera en ny bataljon samvetsömma värnpliktiga. Nej, herr talman, vi kan inte motivera vårt försvar utifrån strikt moraliska eller etiska bevekelsegrunder. Motiven ligger på ett helt annat plan. Vi lever och kommer i fortsättningen att leva i en värld av aggressioner och motsättningar. Det finns ingenting som tyder på att de skall kunna mildras, tvärtom. Vi måste alltså, vare sig vi vill eller inte, utgå från att spänningarna och orättvisorna mellan grupper, folk och kontinenter kommer att bestå och att de kan utlösa våld. Vapen och våldsutövning ingår i arsenalen hos åtskilliga av jordens folk. Man räknar öppet med att utnyttja sådana medel för att nå vad man betraktar som sitt folks syften. Den enda möjlighet ett litet land har att överleva som nation är att utgå från att vi i denna värld av våld måste bygga upp ett försvar, som är så effektivt att vi har någon chans att avhålla andra från att anfalla oss eller, om anfall kommer, att slå tillbaka det. Försvar är alltså inte något etiskt problem. Det är en ond värld som tvingar oss att rusta för något som för oss, men tyvärr inte för alla, ter sig som ett skrämmande vanvett. Vi utbildar inte våra värnpliktiga i första hand för att verka i krig utan för att förekomma krig. Men om vi skall lyckas med det, måste vi inrikta utbildningen på kriget som en realitet. Om vi inte gör det, blir riskerna större att vi råkar ut för det som vi vill förebygga. Detta är den till synes inkonsekventa konsekvensen av svensk säkerhetspolitik. Mot denna bakgrund var den unge värnpliktsvägrarens resonemang i filmen Exercis ohållbart. Vi rustar oss alltså inte för att skydda det etablerade samhället. Det är inte de gamla »>gubbarna» vid makten, vare sig här eller på något annat håll, som skickar ut lan dets ungdom i krig för att skydda sina privilegier; det ligger helt andra bevekelsegrunder bakom. Man kan naturligtvis diskutera om försvar kan löna sig, om vi i detta land, hur väl vi än förbereder oss, kan bli så starka att vi har ens skuggan av en chans att klara oss i en framtida konflikt. Det kan ingen garantera. Ingen kan heller påstå motsatsen. Erfarenheterna hittills har visat att folk med klar vilja att hävda frihet och självständighet också har förmått att hävda sitt oberoende, såvida de varit beredda att ta de ekonomiska konsekvenserna därav. Vi vet inte heller hur mycket vi behöver offra för att utsikterna att klara oss skall te sig rimliga. Vi kan aldrig mäta oss med stormakterna, men vi har inte desto mindre rätt att utgå från att, som världen nu ser ut och förmodligen kommer att se ut under överskådlig tid, den situationen knappast kommer att föreligga, då en stormakt utan hänsyn till omvärlden kan sätta in alla sina resurser mot oss. Hur stora insatserna mot oss kan bli, av politiska, militärtekniska eller kommunikationstekniska skäl, är en av de många osäkra faktorer som vi måste försöka bedöma då vi dimensionerar det svenska försvaret. Men även i andra hänseenden erbjuder dessa dimensioneringsproblem betydande svårigheter. Bortsett från de statsfinansiella realiteter som ytterst begränsar våra möjligheter inverkar på bedömningen militärgeografiska, vapentekniska, organisatoriska och operativa argument. Vi har under hela efterkrigstiden och framför allt efter år 1958 försökt utnyttja alla de kunskaper och alla de erfarenheter som stått oss till buds för att bygga upp ett försvar som med rimliga anspråk på trovärdighet motsvarar vad vår alliansfria utrikespolitik och vårt läge i världen kräver. Och att trovärdigheten varit stor, därför talar den omständigheten, att samtliga demokratiska partier varit ense om såväl principerna för för svarets uppbyggnad och utveckling som ock beträffande de ekonomiska resurser som måst tas i anspråk. Den enigheten skulle självfallet inte ha kunnat uppnås, om vi alla inte hade blivit övertygade av det utredningsmaterial som utgjort underlag för våra beslut om försvarets behov och härför behövliga ekonomiska insatser. Enigheten har även haft en självständig betydelse. För vår försvarsvilja och för tilltron till den viljan spelar den nationella enigheten självfallet stor roll. Inte mindre väsentlig är samlingen kring det svenska försvaret för vår alliansfria utrikespolitik. Att hela svenska folket står som garant för såväl försvarssom utrikespolitik ökar respekten och ger en alldeles särskild tyngd åt vårt utrikespolitiska handlande. Sedan vår gemensamma uppfattning vid upprepade tillfällen bekräftats, bl.a. åren 1958, 1960 och 1963, har ingenting inträffat i vår omvärld i form av minskad spänning eller sänkt rustningsnivå som kan motivera en omprövning av den svenska försvarspolitiken. Och likväl har en sådan omprövning nu genomförts. Den har lett till att inte bara principerna för den långsiktiga planeringen har urvattnats och till att den relativa försvarseffekten på sikt väsentligt reducerats utan också till att enigheten kring försvarets brutits. Anledningen härtill är eller borde vara känd i denna kammare. Socialdemokraternas för svenska förhållanden exceptionella valnederlag vid 1966 års kommunalval och det ökade beroende av partiets vänsterflygel, som blev nederlagets mest påfallande konsekvens, gjorde det angeläget för socialdemokraterna att befria sig från den belastning som enigheten i försvarsfrågan synbarligen har utgjort. Jag vet, herr talman, att man nu, precis som tidigare, kommer att bestrida denna historieskrivning. Påstående kommer att stå emot påstående.

Att målsättningen för det svenska försvaret har skurits ned och att enigheten brutits är — jag upprepar det påståendet — en följd av den skälva som drabbat det stora starka socialdemokratiska partiet genom 1966 års valnederlag. Man har splittrat den demokratiska fronten, man har skapat olust och förstämning i försvaret och man har minskat respekten för vår neutralitetspolitik. Herr talman! Alltsedan socialdemokraterna tog sitt eftervalsbeslut år 1966 och fram till i dag har den socialdemokratiska försvarspolitiken vid ett flertal tillfällen kritiserats av mig. Det tjänar inte mycket till att på nytt upprepa alla de argument mot den äventyrliga försvagning av vår relativa försvarseffekt som på lång sikt måste bli följden.

I själva verket fortgår, trots ett sådant beslut, nedtrappningen av våra resurser åtskilliga år, innan kurvan på nytt vänder. Och försvaret blir dyrare. Det krävs en insats av ett större antal kronor för en viss effekt än vad som skulle ha behövts vid en fortsatt metodisk planeringsmetodik. Nu vill regeringen — vilket vi hörde av statsrådet Sven Andersson för en stund sedan — ge sken av att bibehålla en förnuftig planering. Man sveper in sig i ett ordsvall av termer, vilkas uppgift framför allt tycks vara att dölja bristen på klarhet och systematik. Och i väsentliga hänseenden flyttar man över ansvarsfunktionerna från myndigheterna till kanslihuset. Man är medveten om att det hittills varit svårt att komma ifrån logiken i försvarets målsättning och i den långtidsplanering som har bedrivits. Bristen på argument har känts besvärande. För att göra det lättare för sig urvattnar man först målsättningen, slår sönder planeringsmetodiken och tar själv över beslut som tidigare instruktionsmässigt borde ha åvilat ÖB. Planeringsramen bör, heter det i utskottets utlåtande — för att bara ta ett exempel — >»väljas genom att väga Önskad handlingsfrihet och anpassningsförmåga mot kostnaderna för denna plan>. Här citerar jag ett uttalande i utskottets utlåtande som också herr Mellqvist återgav. Jag är inte, med all respekt för herr Mellqvists förmåga, övertygad om att han förstod innebörden av uttalandet. Men jag återger det en gång till och jag skall läsa det långsamt. Jag vågar påstå att det inte är många i denna kammare som förstår innebörden. Det låter så här: »Mot denna bakgrund bör planeringen ske på grundval av de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna som ges av en horisontell planeringsnivå som utgår från utgiftsramen för ett långsiktigt försvarsbesluts sista budgetår.» Klart som korvspad! Det är magistrala formuleringar, herr talman! Sällan torde något så dunkelt tänkt, ha kommit till så dunkelt uttryck. Och så räknar man i propositionen upp allt vad försvaret nu skall få men som beställts i det förflutna med tilllämpning av de principer som då varit bärande. Det är fråga om en »upprustning», sade försvarsministern. Det är inte fråga om en upprustning, säger jag. Det är fråga om att bibehålla en viss effekt som man varit övertygad om att man skulle behålla. Men i förhållande till den effekt man då var överens om, har man gått ned. Att nya vapen skaffas i stället för gamla vapen innebär ingen upprustning. Då de gamla vapnen var nya var de i förhållande till omvärlden lika effektiva som de nya vapnen i dag är i förhållande till omvärldens beväpning. Vi ligger alltså kvar på samma nivå. Det är ingen upprustning att man förnyar sitt vapeninnehav, eftersom det skall jämföras med de vapen som finns på den andra sidan. Här tecknade försvarsministern för en stund sedan en scenbild där man på duken liksom såg hur nya flygplan strömmade fram, hur nya stridsvagnar rullade fram på scenen. Vi har inte blivit starkare genom det, herr försvarsminister, utan bara bibehållit vår försvarseffekt. Typiskt är resonemanget om Marinplan 60, den som jag påstår att vi tagit ställning till i princip här i riksdagen, medan försvarsministern strök under ordet »princip> och menade att det förpliktade oss till intet mer än att vi skulle ersätta stora fartyg med mindre fartyg. Vi skulle alltså skaffa fler små fartyg och ha färre stora. Nu har resultatet blivit att vi får färre små och färre stora fartyg. — Det är sådant som kallas för planeringsmetodik. Med den nu inledda planeringsmetodiken hade ambitionsnivån — för att använda finansministerns favorituttryck blivit betydligt blygsammare, och på sikt måste vi se fram mot en successiv försvagning av den relativa försvarseffekten. Den försvagningen inträder — jag bestrider försvarsministerns påstående om motsatsen — redan under fyraårsperioden; på den punkten tror jag inte att försvarsministern är beredd jäva ÖB:s mycket bestämda och klara uttalanden. Direkt missvisande är för övrigt resonemanget om den minskning av medelsförbrukningen med 350 miljoner kronor som beslöts år 1966. Det beloppet utgjorde ett »lån> som skulle återbetalas till försvaret — det strök vi här i riksdagen starkt under. Men genom att man sedan skaffade en ny bas med utgångspunkt från denna nedprutning kommer detta >lån» i realiteten aldrig att återbetalas. Beloppet ingick i det förra försvarsbeslutet men det är för alltid berövat försvaret. Nog borde väl ändå regeringens talesman kunna kosta på sig att erkänna att det inte är fråga om en återbetalning utan om ett belopp som har försvunnit. Det skuggspel om försvaret som regeringen bedriver är det mest allvarliga inslaget i debatten, och jag tycker, uppriktigt sagt, att försvarsministerns inlägg tidigare i dag var betecknande. Ingen kan hindra regeringen från att ändra sig, att bryta enigheten om vår försvarspolitik och att ta avstånd från principer som den själv har hävdat under hela efterkrigstiden. Men varför kan man inte öppet stå för vad man gör, varför skall man behöva låtsas som om det inte inträffade någonting när man lägger sig på en nivå, som med nära 2 miljarder kronor understiger den nivå som man tidigare ansåg behövlig? Herr talman! Jag har inte ansett mig kunna låta bli att framföra denna mycket generella och koncentrerade kritik av regeringens handlande. Regeringen måst innerst inne vara medveten om att kritiken är berättigad men kommer självfallet inte att medge det. Här som i Övrigt är regeringen Erlander ofelbar; det måste kännas skönt att vara medveten om det. Regeringen bör alltså kunna sova gott om natten. Men här är det fråga om ett ansvar för vår säkerhet som vi inte kan komma förbi. Det kan kanske uppfattas som en motsägelse, om jag trots allt slutar med att återge några rader från det särskilda yttrande som statsutskottets borgerliga iedamöter gemensamt avlåtit och som vi diskuterat vid flera tillfällen i dag — herr Petersson och andra talare har tagit upp det.

Den omständigheten att vi nu framlagt långsiktigare alternativ kommer — om dessa av riksdagen avvisas — inte att låsa oss i våra försök att snarast återigen uppnå en bred samling kring en trygghetsskapande försvarspolitik.» Försvarsministern har kritiserat detta uttalande och sagt att vi tydligen kommer att »riva upp» ett beslut som fattats. Om riksdagen beslutar i enlighet med de förslag som de borgerliga partierna lagt fram är de borgerliga partierna givetvis bundna härav. Här är det emellertid fråga om ett beslut som fattas över våra huvuden och mot våra önskemål. Det beslutet kan naturligtvis i och för sig inte vara bindande för oss. Vad som understryks i detta yttrande är å andra sidan intresset för att samverka. I yttrandet sägs främst att de borgerliga partierna vill ha handlingsfrihet att ta upp diskussioner med socialdemokraterna för att så småningom kunna komma fram till den enighet som vi anser vara av så väsentlig betydelse för det svenska försvaret. Jag fick det intrycket av försvarsministerns inlägg tidigare i dag, att försvarsministern under inga förhållanden kunde tänka sig att vara med och diskutera. Det lät på försvarsministern som om de önskemål som vi har framfört bara skulle gälla de borgerliga partierna. Uttalandet är emellertid en uppmaning även till socialdemokraterna att vara med och diskutera om ett försvar som vi kan ena oss om allesammans. Ingen vet hur framtiden kommer att se ut. Det enda vi kan vara säkra på är, att den inte kommer att motsvara våra förväntningar. Och det finns all anledning även för socialdemokraterna att ta fasta på det erbjudande som görs från de borgerliga partiernas sida, när dessa räcker fram handen och förklarar sig villiga att diskutera, oberoende av det beslut vi i dag skall fatta. Herr talman! Jag skall be att få sluta med ännu ett citat. Det är hämtat ur en bok som heter >Fred och försvar under 60-talet>: »Vi hoppas att i framtiden förnuftet skall segra, men vi måste i nuet anpassa vårt handlande efter dagens verklighet. Till den verkligheten hör en fortsatt internationell spänning och den febrila rustningsansträngningen världen Över. Vill vi behålla vårt försvar starkt, får vi ta på oss den försvarskostnad, som den tekniska utvecklingen framtvingar. Skall vi lyckas i vår strävan att värna freden och neutraliteten, måste vi skapa respekt för vår alliansfria utrikespolitik. — — — Skall försvaret kunna fylla sin uppgift som ett stöd för den alliansfria utrikespolitiken, måste det vara modernt och väl utrustat och vill vi ha garanti för att de pengar vi lägger ned kommer till effektiv användning, måste försvaret ha en ändamålsenlig organisation. — — — Vi har varit eniga om målet att hålla ett starkt försvar. — — — Samförståndet kring försvaret är av stort värde, inte minst utåt. Det ger eftertryck åt det förhållandet, att det är en enig nation som bär upp försvaret för vår frihet och vår demokrati.» Herr talman! De orden, herr talman, är statsminister Tage Erlanders. De var alltså ett uttryck för den socialdemokratiska försvarspolitiken för några år sedan. Har socialdemokraterna nu ändrat mening, och varför har de i så fall gjort det?

Herr talman! Jag begärde ordet för en replik till herr Bohman. Jag tyckte nämligen att han lät så förvånad över min fråga. Om vi i en gången tid haft den situationen att vi varit tvungna att höja försvarskostnaderna eller om vi nu hade en situation som skulle motivera en väsentlig höjning, så är det klart, att man får ta de statsfinansiella konsekvenserna av sådana höjningar. Min fråga var inte föranledd av det faktum att högern förordar en större försvarskostnadsram än vad exempelvis vi i mitten gör, utan av den omständigheten att högern gör detta samtidigt som man talar så mycket om att det finns möjligheter till framtida betydande skattesänkningar. Det är det sammanhanget, herr Bohman, jag har velat påtala. Mitt önskemål var att vi skulle få en förklaring på hur den ekvationen kan gå ihop. Jag tycker att det ur allmän synpunkt är rimligt att begära en sådan förklaring, inte minst när vi nu går till ett val och skall klargöra för väljarna hur situationen skall bli. Nog sagt om detta! Sedan gjorde herr Bohman ett mycket älskvärt och vänligt uttalande om min goda intellektuella utrustning. Jag skall göra som Jungfru Maria; jag skall gömma och begrunda detta i mitt hjärta. Jag kanske någon gång i våra framtida diskussioner kan komma att behöva åberopa det uttalandet, och jag hoppas att det skall vara tillåtet. Herr talman! Jag skulle till sist vilja understryka vad herr Bohman i slutet av sitt anförande sade om det särskilda yttrandet. Det sammanföll mycket nära med den uttolkning som både herr Ståhl och jag tidigare gjort. Jag tycker att det är orimligt att i detta särskilda yttrande lägga in någonting annat än att det är ett uttryck för en beredvillighet att på nytt, år efter år, undersöka i vilken mån man kan nå en bredare samling. Det är vad detta särskilda yttrande innebär, och ingenting annat. Jag tror, herr försvarsminister, att vi inte skall bortse ifrån att det kan uppstå situationer som gör att vi har större behov än försvarsministern anser att vi har i dag av att kunna åstadkomma en bredare samling. Det kan inte i en försvarsdiskussion finnas någon anledning att med kall hand avvisa en inbjudan till en diskussion om en bredare samling.